Herr talman! Riksdagen har i dag att ta ställning till tre betänkanden inom bostadspolitikens område. I den moderata motionen Bo231, som rör framtidens mark och bostadspolitik, tar vi moderater upp ett antal förslag till besparingar inom bostadspolitikens område. Bland dessa besparingsförslag ingår områden som rör de tre betänkanden som vi har att ta ställning till i dag. Visst är det viktigt att närmiljön i våra bostadsområden är attraktiv och tilltalande för de boende. Inte minst ser man det när man besöker de bostadsområden som står som monument över det s.k. miljonprogrammet. En stor del av de misslyckanden som detta program rymmer rör just närmiljön. De erfarenheter som vi kan dra av detta är att inte ens hård detaljreglering, och än mindre generösa subventioner, ger de boende sådana närmiljöer som de efterfrågar. Vi moderater föreslår i vår motion att bidragsformen för konstnärlig utsmyckning skall upphöra efter utgången av innevarande budgetår. Vi vet att en god, attraktiv och tilltalande närmiljö ofta är ett avgörande konkurrensmedel när bostadsmarknaden alltmer avregleras. Denna kunskap säger oss att det ligger i varje fastighetsägares intresse att skapa så attraktiva närmiljöer som möjligt för de boende. Jag ber därför, herr talman, att få yrka avslag på utskottets hemställan beträffande bidrag till konstnärlig utsmyckning och bifall till den moderata reservationen nr 1. Som följd av detta avslagsyrkande yrkar jag också avslag på utskottets hemställan beträffande den administrativa bidragsgivningen till konstnärlig utsmyckning i bostadsområdena, om mitt förstnämnda avslagsyrkande vinner majoritet. Då gäller alltså reservation nr 2.

Herr talman! Bostadsutskottets betänkande BoU10 behandlar inte bara anslag m.m. till kulturstöd vid ombyggnad utan även konstnärlig utsmyckning i bostadsområden och stöd till vissa icke-statliga kulturlokaler. Det är de två sista punkterna som min föredragning handlar om. Jag börjar med att yrka bifall till utskottets hemställan. Bidrag för konstnärlig utsmyckning i bostadsområden är ingen ny fråga för riksdagen. Den moderatledda regeringen avvecklade under förra valperioden stödet den 1 juli 1992, men detta återkom redan ett år senare som ett led i ROT-programmet för bostäder. Nu återkommer moderaterna i sin reservation nr 1 med krav på att bidragsformen skall upphöra respektive en minskning av anslaget med 7,5 miljoner kronor. Jag håller med moderaterna om att det borde ligga i fastighetsägarnas intresse att utforma en för de boende så attraktiv närmiljö som möjligt. Men vi socialdemokrater har en annan erfarenhet än moderaterna när det gäller alla människors möjlighet att få del av denna attraktiva närmiljö som den konstnärliga utsmyckningen kan skapa. Bidraget till konstnärlig utsmyckning har betytt mycket när det gäller att utrusta bostadsområden med kvalitetskonst. Intresset har växt allteftersom. Under de senaste åren har de pengar som funnits till Boverkets förfogande för bidrag inte räckt till. God konst i bostadsområden ger de boende skönhetsupplevelser, samtidigt som konsten ger en känsla av identitet och samhörighet med det egna bostadsområdet. Vandalism och förstörelse förekommer ytterst sällan i bostadsområden med en väl genomtänkt konstnärlig utsmyckning. Detta medför att de boende kan känna stolthet över sitt bostadsområde, samtidigt som förvaltningen sparar pengar. Staten har genom sitt stöd verkat som mecenat och uppmuntrat konsten. Stödet har skapat intresse för den konstnärliga utsmyckningen bland såväl byggherrar, entreprenörer, förvaltare som konstnärer och boende. Det vore synnerligen olyckligt om statens stöd skulle försvinna. Reservation 1 är inte förenlig med utskottsmajoritetens uppfattning, varför jag yrkar avslag på denna. Utskottet har också behandlat handläggningen av stödet. Före den 1 juli 1993 gällde att länsbostadsnämnden - numera länsstyrelsen - beslutade om bidrag och utbetalning av stöden. Boverket sköter utbetalningen. fr.o.m. detta datum skall länsstyrelsen, innan frågor om bidrag prövas, inhämta yttrande från Statens konstråd. Utskottet anser att det är en onödig omgång. Det finns exempel på ärenden i vilka Konstrådets synpunkter på den konstnärliga utsmyckningen endast svårligen har gått att förena med konstnärens, de boendes och fastighetsägarens intentioner. miljoner kronor för konstprojekt runt om i landet. Samtidigt uppgick kostnaderna för granskning av projekten till 750 000 kr, enligt Boverkets redovisning. Boverket, som finner denna administrationskostnad orimligt hög, anser att det torde vara möjligt att uppnå en högre kvalitet i projekten till en lägre kostnad än den som Konstrådets medverkan innebär. Utskottet delar Boverkets uppfattning. En återgång till den tidigare handläggningsordningen bör ske. Jag yrkar därför avslag på reservation 2. När det gäller stödet till icke-statliga kulturlokaler kan vi konstatera att Folkpartiet med Erling Bager i spetsen har tagit på sig spenderbyxorna. Det förvånar mig att han inköpt ett par sådana nu. Varför använde inte ni folkpartister era möjligheter att öka stödet under förra mandatperioden, då ni var i majoritetsställning? Hur behjärtansvärt ändamålet än är, så är det ekonomiska dagsläget definitivt inte sådant att vi kan öka stödet. Om Erling Bager hade varit med vid den skånska frukosten i morse, så hade jag kunnat förlåta honom för att han förmodligen inte hade lyssnat till kronans prekära situation. Men nu har jag svårt att göra det. Jag yrkar därför avslag på reservation 3. Herr talman! Till sist skall jag nämna några ord om handläggningen av statens stöd till icke-statliga kulturlokaler. Frågor om stöd prövas i dag av Boverkets samlingslokaldelegation efter hörande av Statens kulturråd. Handläggningen har skötts effektivt och givit ett gott resultat, men regeringen har trots detta enligt budgetpropositionen för avsikt att i kompletteringspropositionen 1995 återkomma till frågan om handläggningsansvaret.

1995/96 anvisar 30 miljoner kronor utöver vad regeringen föreslår. Det är det som Lena Larsson kallar att ha spenderbyxorna på. Arbetet med en lång rad angelägna projekt har kunnat tidigareläggas tack vare de extra anslag som utgått under åren med Folkpartiets Birgit Friggebo som kulturminister. Där var det Lena Larsson som inte hade läst på ordentligt. Det gjordes ökningar av de här anslagen redan under den förra mandatperioden. Insatserna har fått god sysselsättningseffekt och de har givetvis välkomnats av dem som är verksamma inom kulturområdet. Trots de relativt omfattande insatser som redan gjorts finns det inom kulturlokalsområdet alltjämt ett stort behov av ytterligare satsningar. Alla projekt som kan minska arbetslösheten är givetvis också välkomna. Jag anser därför att det i hög grad är motiverat att beslutsramen för sådana insatser utökas enligt Folkpartiets förslag. Värderade talman! Jag yrkar bifall till Erling Bagers reservation nr 3.

Herr talman! Riksdagen har genom detta betänkande, BoU11, att ta ställning till bidrag till allmänna samlingslokaler. I den moderata kommittémotionen, Bo231, yrkar vi att riksdagen beslutar att under anslaget E3 inom Civildepartementet anvisa ett i förhållande till regeringens förslag minskat anslag med 20 miljoner kronor för budgetåret. Vidare yrkar vi att riksdagen avvisar hemställan under mom. 1 och 2. Regeringen konstaterar mycket riktigt i budgetpropositionen att behovet av nya samlingslokaler inte är lika stort nu som tidigare och att denna omständighet samt därtill det statsfinansiella läget motiverar en förändring av stödet. Exakt samma motiv har vi moderater för vårt yrkande i motion Bo231, yrkande 5. Vår uppfattning är därför att anslaget för verksamheten helt skall avvecklas år 1997. För nästa budgetår föreslår vi en första nedtrappning som i förhållande till regeringens förslag innebär ett med 20 miljoner minskat anslag. Ser man sig om ute i landet är det lätt att konstatera att behovet av nya samlingslokaler inte är stort. Tvärtom är tillgången på samlingslokaler av hög standard god. Dessutom finns i praktiskt taget varje kommundel skolor och andra lokaler som genom sambruk kan fylla behovet av samlingslokaler. Även i områden som betecknas som typiska glesbygdsområden finns inom rimliga avstånd god tillgång till lokaler som kan användas för detta syfte. Kraven på anslag för handikappanpassning för allmänna samlingslokaler och folkparksteatrar anser vi rimmar illa i dag. I mer än 20 år har krav funnits på att man vid alla ny och ombyggnader skall sörja för att lokalerna blir handikappanpassade. Myndigheterna har noga kontrollerat att kraven efterlevts.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

Herr talman! Byggsektorn befinner sig i en kris och nyproduktionen av bostäder är nästan obefintlig. Regeringen har då, med hjälp av Vänsterpartiet, för att stimulera byggverksamheten, bl.a. satsat på ett ROT-program för 1,5 miljarder kronor. Vilken effekt det kommer att ha på byggverksamheten är dock osäkert. Enligt SABO, allmännyttans bostadsföretag, är det tveksamt om det leder till något tillskott i byggandet utöver redan planerade ROT-program. Sedan dess har dessutom 2 miljarder kronor extra plötsligt dykt upp som ett stöd för att motverka sjukahus-problemet, m.m. Vad som är "med mera" är fortfarande oklart. Så sent som i går kväll ställde jag en fråga till bostadsministern, om regeringen var beredd att satsa mer på solvärmeanläggningar i bostäder än de ynka 5 miljoner kronor som anslagits. Svaret blev att det säkert kommer att bli så, eftersom en del av RAS pengarna kan användas till detta ändamål. Åtgärdsprogrammet för sjuka hus är naturligtvis viktigt, men hur mycket som skall anslås, vilka åtgärder som skall utföras och hur de skall finansieras måste förberedas på ett betydligt bättre sätt än som nu görs och under ett helt annat tidsperspektiv. Att då som socialdemokraterna hänvisa till budgetläget och saneringen av statsfinanserna för att minska ramanslaget för allmänna samlingslokaler blir naturligtvis inte trovärdigt i det perspektivet. Det handlar mera om en prioriteringsfråga. Resurser som satsas skall naturligtvis satsas där de får störst effekt på sysselsättningen och möta viktiga behov. Det skall finnas en klar analys av hur resurserna kommer att användas. Behovet av att rusta och bygga om och till allmänna samlingslokaler är stort. Ansökningar för 1,2 miljarder kronor finns hos Boverket. De kommer från alla delar av landet. Projekten är planerade och sätts i gång med omedelbar verkan när bidragsansökningarna är beviljade. Det skapar byggarbetstillfällen över hela landet och är ett viktigt tillskott för att upprätthålla byggverksamheten. Det är också ett kulturellt viktigt intresse eftersom det handlar om att bevara för föreningslivet värdefulla byggnader, inte minst ur folkrörelsehistorisk synpunkt. Detta är något som även Riksantikvarieämbetet uppmärksammat. För landsbygdsbefolkningen har Folkets hus, bygdegårdar m.m. en viktig uppgift att fylla som träffpunkt och kulturell mötesplats. En renovering innebär ofta ett lyft för hela bygden och skapar en mängd följdaktiviteter som är positiva på många sätt. Vänsterpartiet ställer sig inte negativt till att införa restriktioner när det gäller nybyggnad eller inköp av samlingslokaler. Trots dessa restriktioner finns det fortfarande en möjlighet för detta, men det krävs starka skäl för att få bidraget i fortsättningen. Att den nya regeln och det minskade anslaget kan leda till att de dispensbeslut som Boverket utfärdat för ett femtiotal samlingslokaler inte uppfylls är naturligtvis oacceptabelt. För dem som redan är byggda har man tillfälligt löst de ekonomiska åtagandena, för att man sedan skulle få det bidrag som Boverkets dispensbeslut gett signal om. Betalas bidraget inte ut är det risk för konkurser och svårigheter att driva verksamheter vidare. Om utskottsbetänkandet leder till sådana konsekvenser är det naturligtvis oacceptabelt, och bara ett i raden av de löftesbrott som faktiskt beslutas om i den här församlingen. Detta bör naturligtvis regeringen ta till sig och se seriöst på. Med anledning av vad jag har framfört vill jag yrka bifall till reservationerna 2 och 4.

Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande BoU11 som behandlar anslag m.m. till allmänna samlingslokaler. Bidraget till allmänna samlingslokaler är uppdelat i fyra olika titlar: Behovet av samlingslokaler är enligt budgetpropositionen inte lika stort som tidigare. Denna omständighet samt det statsfinansiella läget motiverar enligt propositionen en förändring av stödet. Stöd föreslås i princip inte kunna beviljas för köp eller nybyggnad av samlingslokal. Undantag från denna ordning skall dock kunna medges om det på orten inte finns någon ändamålsenlig lokal för föreningslivet att tillgå och det bedöms vara av synnerligen stort värde för föreningslivet att allmän samlingslokal byggs. Beslut om handikappanpassning av folkparksteatrar skall kunna ges enligt samma regler som för handikappanpassning av allmänna samlingslokaler. Detta innebär att bidrag till handikappanpassning som söks fristående från andra åtgärder skall kunna medges utan avräkning mot beslutsramen. Utskottet har förståelse för att det statsfinansiella läget kan föranleda en omprövning också av stödet till allmänna samlingslokaler. Inte minst vid en minskning av stödets omfattning är det betydelsefullt att de medel som satsas på verksamheten ges en sådan inriktning att det även framöver finns goda möjligheter att ha ett rikt och varierat utbud av samlingslokaler på landsbygden och i tätorter av olika storlek. I reservation 1 tar moderaterna upp frågan om beslutsram och anslag för nästa budgetår. Reservationen går ut på att stödformen successivt skall avvecklas. Vi kan konstatera att moderaternas intressen inte ligger åt det föreningsaktiva och kulturella hållet. De vill inte ha några icke-statliga kulturlokaler och ej heller några allmänna samlingslokaler. Naturliga mötesplatser som samlingslokalerna ofta är, är också många människors första kontakt med inflytande och demokrati. Jag har av egen erfarenhet förstått att demokratifrågorna inte står högt på dagordningen hos moderaterna. Men jag förmodar att även barn och ungdom inom de moderata leden är aktiva i idrottsföreningar - föreningar som inte minst i glesbygden är helt beroende av tillgången på samlingslokaler för sin verksamhet. Utskottets ställningstagande är inte förenligt med denna reservation och ej heller med vänsterns reservation nr 2 som innebär vidgning av ramen utöver regeringens förslag. Det senare är ett förslag som skulle innebära ytterligare påfrestning på statens finanser. Utskottet yrkar därför avslag på dessa reservationer. Majoriteten i utskottet yrkar dessutom avslag på reservationerna 3 och 4 med hänvisning till den i vårt tycke bättre skrivningen och motiveringen i BoU11
Herr talman! För Vänsterpartiets del handlar det om ganska blygsamma åtgärder. Det handlar om att lägga ramen på den nivå som gäller för innevarande budgetår. Lena Larsson pratar om att vi inte har råd med detta för att budgetläget är så ansträngt. Men ni har råd att satsa 2 miljarder kronor på något där ni inte riktigt vet hur man skall använda pengarna. Det är för oss i Vänsterpartiet mycket märkligt. Lena Larsson som är gammal kommunalpolitiker liksom jag vet att man inte kan göra så här i en kommun. Då skulle man få skämmas. De flesta av de ansökningar som ligger hos Boverket gäller just om och tillbyggnad av befintliga lokaler. Det är en mindre del som handlar om inköp av nya anläggningar. Ansökningar om 600-700 miljoner kronor gäller om och tillbyggnad av allmänna samlingslokaler. Ni skulle nog ha diskuterat litet med regeringen innan ni godkände dessa skrivningar. De är inte korrekta. Lena Larsson nämner ingenting om oron inför de dispensbeslut som fattats hos Boverket. S och cmotionärer har sagt att man känner stor oro inför om det kommer att betalas ut några bidrag eller inte och hur det då kommer att gå med projekt som redan är klara. Det vill jag gärna att Lena Larsson kommenterar.
Herr talman! Jag börjar med den sista delen. Utskottet har också uttryckt sin oro när det gäller de ansökningar som ligger inne hos Boverket. Boverket har fått ett uppdrag att före utgången av år 1995 till regeringen lämna förslag till uppföljningssystem. Man följer dessa frågor ytterst noggrant. Jag tycker att vi skall avvakta denna del och se hur det går. De två miljarder som tidigare har stötts och blötts i kammaren i dag ligger ju inte på vårt bord ännu. Vi har i olika sammanhang diskuterat dem i utskottet, men just i det här sammanhanget kommer samlingslokalerna inte att kunna få del av dem, om det inte kan ske under punkterna inomhusåtgärder och allergisaneringar. För övrigt är inte heller detta område befriat från besparingarna.
Herr talman! Om Lena Larsson delar min oro, kan hon tydligast och enklast visa det genom att rösta för vår reservation i frågan. Vänsterpartiet har faktiskt finansierat sina förslag utanför RAS-systemet. Vi har t.ex. tillmötesgått Boverkets önskemål om räntebidragens koppling till de bostadslån som man tar, för att man inte skall kunna spekulera i detta. Det beräknas kunna ge en besparing på mellan 500 miljoner och en miljard kronor under denna mandatperiod. Om detta har man inte sagt ett ord under behandlingen av denna proposition.

Herr talman! Med hänsyn till den sena timmen nöjer jag mig med att yrka bifall till reservation nr 1.

Herr talman! För att inte förlänga debatten i onödan skall jag fatta mig väldigt kort. I Vänsterpartiets ekonomisk-politiska motion föreslås att medel skall anslås för att bilregistret skall kunna bli kvar på länsstyrelserna. Skälen är följande. Eftersom verksamheten skall bedrivas i samma omfattning som nu, tror vi inte att propositionens förslag, som det påstås, innebär någon besparing. Effekten blir en sämre personlig service för medborgarna. Man bara flyttar arbetslösheten geografiskt. Vi ser alltså inte några fördelar med den här reformen, och därför yrkar jag bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag skall inte ge mig in i någon sakdebatt i frågan om bilregistret, som inte hör till bostadsutskottets område. Det här ärendet gäller anslaget till länsstyrelserna och innebär en besparing 270 miljoner kronor fram till 1998. Moderaterna vill göra större besparingar.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

Herr talman! Widar Andersson har frågat mig följande: Kommer regeringen att understödja framväxten av en stark "social sektor" där medborgare i samverkan kan påverka och ansvara för delar av samhället? Kommer regeringen att föra en politik där staten frånträder sitt ansvar inom vissa områden för att därmed kunna kraftsamla inom avgörande områden? Kommer regeringen att föra en politik där staten ges en stor betydelse som ägare, inspiratör, beställare och lagstiftare? Sverige är i dag inne i en mycket dramatisk process. Ett mödosamt restaureringsarbete av samhällsekonomin pågår, en kraftfull politik har presenterats för att pressa ner den höga arbetslösheten och just nu förbereds det första allmänna valet till Europaparlamentet. Allt detta pågår i en snabbt föränderlig värld. Integrationen av omvärlden har gått mycket snabbt de senaste åren och tempot i förändringsprocessen är fortsatt högt. Detta innebär inte att vi är helt utlämnade till utomstående krafter. Under förutsättning att vi klarar det ekonomiska saneringsarbetet kan vi även i framtiden förbli "herrar i vårt eget hus". Men demokratins och politikens möjligheter att påverka är också beroende av att vi folkvalda inte helt och hållet låter oss styras av den dagliga politiska dramatiken. Debatten måste i betydligt större utsträckning handla om hur vi vill dra upp de långsiktiga politiska handlingslinjerna. Vi måste göra klart att krisbekämpningen syftar till att skapa förutsättningar för en sådan diskussion och ett fortsatt välfärdsbygge - ett välfärdsbygge där vi inte skall och inte behöver rucka på målen för politiken, men där vi samtidigt måste förmå oss att tänka nytt och att ompröva. Formen för verksamheten får inte vara det viktigaste, resultatet för den enskilde medborgaren måste stå i centrum. Klarar vi inte att föra en sådan diskussion kan vi själva bli systemets fångar och vägen öppnas för krafter som vill slita sönder det sociala välfärdsnätet. Det finns ingen på förhand given lag som säger att det alltid är staten eller kommunen som skall organisera varje del av det som Widar Andersson kallar den "sociala sektorn". Redan i dag finns det en rad goda exempel på hur folkrörelser, kyrkor, organisationer och enskilda gör utomordentligt goda insatser där stat och kommun inte orkar med eller inte är lämpliga att genomföra verksamheten. Att bekämpa våld, främlingsfientlighet och rasism kräver djupt engagemang och aktivt deltagande av enskilda människor och organisationer. Kamratstödjande verksamhet på arbetsplatserna, kvinnojourer och ungdomsidrotten är andra exempel på verksamhet där frivilliginsatser spelar en viktig roll. Vad det handlar om är att ständigt föra en debatt om hur vi på bästa sätt löser gemensamma problem och behov: antingen genom den offentliga sektorn, på marknaden, enskilt eller tillsammans med andra. Vi får inte låsa oss vid de konventionella lösningarna. Det viktiga är att alla människor ges lika möjligheter till ett bra liv, en god utbildning, hjälp när man blir sjuk eller råkar illa ut och får stöd på ålderns höst. Och här behövs den generella välfärdspolitiken för att garantera en rättvis fördelning av de gemensamma resurserna. De alternativa formerna skall finnas som komplement till tjänsterna i den offentliga sektorn. Det är mot den här bakgrunden som man skall se regeringens strävanden att sanera statsfinanserna. Ytterst handlar det om att värna kärnan i välfärdssamhället. Regeringen har förslagit såväl skattehöjningar som besparingar för att få balans i rikets affärer. Saneringsprogrammet har en rättvis fördelningsprofil. De mest välbeställda får också bidra med mest resurser. Värnskatten är ett uttryck för denna ambition. Vidare har vi klart slagit fast att besparingarna inte skall gå ut över kärnverksamheterna. Därför har vi valt att lägga dem på transfereringarna. Några tankar på att staten helt skulle frånträda sitt ansvar inom vissa områden för att på så sätt bidra till saneringen av ekonomin finns inte. Jag ser det som utomordentligt betydelsefullt att skolan, vården och omsorgen organiseras på ett sådant sätt att samhället även framgent har det yttersta ansvaret. Det behöver inte stå i motsättning till att statens eller kommunernas engagemang skulle kunna minska inom vissa områden. Vi skall slå vakt om valfriheten, men det får inte gå ut över möjligheten att ge alla nödvändig utbildning, god barnomsorg, sjukvård av hög kvalitet och en bra äldreomsorg. Det är också viktigt att ha klart för sig att enskilda människor redan i dag tar ett stort ansvar för omsorgen om andra. Det gäller barnen och det gäller de gamla. Man räknar t.ex. med att ca 70 % av all äldreomsorg utförs av anhöriga. Statsmakten kommer även i framtiden att ha en viktig roll när det gäller att på olika sätt understödja en utveckling som kan stimulera olika framtidsbranscher och därmed åstadkomma tillväxt i ekonomin och fler jobb. Miljöpolitiken, energin och den nya informationstekniken, IT, kan stå som exempel. Regeringen har tillsatt en särskild IT-kommission som skall främja en bred användning av informationstekniken och vara rådgivande till regeringen i övergripande och strategiska frågor. Det handlar då inte bara om att genom goda kontakter med företagsamheten underlätta och stimulera den tekniska utvecklingen. Framför allt gäller det att se till att den nya tekniken blir tillgänglig för så många som möjligt. Politiska initiativ krävs för att motverka risken för utanförskap. Ett stort ansvar vilar på oss politiker att tillsammans med arbetsmarknadens parter ge de yrkesaktiva och de arbetslösa möjlighet till kompetensutveckling i och genom den nya tekniken. Det handlar också om att inrikta sig på ungdomens möjligheter. Den unga generationen kommer att växa upp med IT som en naturlig del av livet. Skolan har en nyckelroll; att se till att alla ungdomar får en så bra grund att stå på att det inte växer fram nya klassklyftor. I dag saknas en samlad syn på IT inom skolan. Det vill vi rätta till. Vi får inte heller glömma de arbetslösa ungdomarna.

Politiken behövs för att balansera marknaden och garantera en rättvis fördelning. Men vi måste samtidigt våga testa nya idéer och oprövade lösningar. Därför tar Civildepartementet initiativet till den s.k. Demokratiberedningen som i hög grad handlar om praktiskt folkrörelsearbete och frivilligarbete. Dessutom har det i Socialdepartementet satts i gång ett arbete som kallas Välfärdsprojektet. Det handlar om att arbeta med stor öppenhet inför nya idéer och förslag, samla kunskap, initiera forskning, stimulera till debatt och presentera idéer kring hur välfärden på olika områden kan förändras och utvecklas. Vi måste få fram mer kunskap om hur vi möter sådana hot som utslagning, segregering och ökade orättvisor. Både Välfärdsprojektet och Demokratiberedningen skall lyfta fram alla de möjligheter som framtiden bär med sig för att alla skall kunna förverkliga sina livschanser och drömmar på jämlika villkor. I det arbetet är det viktigt att vara lyhörd för hur människors tankar om ett bra liv ser ut och hur välfärdssystemet skall se ut för att svara upp mot människornas krav och drömmar.
Herr talman! Jag tackar för svaret som var omfattande och innehållsrikt. Herr talman! På läktaren här i dag sitter en av mina döttrar Elin och hennes vänner från Göteborg, Lisa och Sara. En av de viktigaste avsikterna med min interpellation är att det måste finnas utrymme för en öppen och offentlig riksdagsdebatt om hur vi tror och vill att samhället skall se ut när Elin, Sara, Lisa och Anna är vuxna och bärare av det samhällets värderingar. Det rör sig således om en debatt som sträcker sig något bortom ränteprognoserna i nästa "pipeko", precis som statsministern påpekade i sitt svar. Den bild som vi har av det samhälle som växer fram och som vi lever i om kanske 15-20 år måste också få styra det som vi gör i dag. Vi måste i en framtid också låta oss påverkas utifrån och inte bara inifrån av erfarenheter av det som vi hittills har gjort. Precis som statsministern säger i sitt svar är Sverige inne i en dramatisk process. Men process innebär ju en rörelse från det ena till det andra. Själv är jag barn av ett brukssamhälle, Olshammar på Närkeslätten, där alla arbetade i en processindustri, vilket innebar att när ett träd som hade tagits från skogen hade vandrat genom fabriken så blev det en helt annan produkt, nämligen pappersmassa. Jag är också ett barn av Hasselakollektivet i Hälsingland där jag har arbetat under större delen av mitt vuxna liv. Där får unga missbrukare, kriminella och prostituerade kraft och stöd att kunna genomgå en förändringsprocess. Några år senare är många av dem lika hedervärda och hyggliga medborgare som vem som helst.Den här processen innebär en förvandling. Vad har vi för bild av den process som Sverige är inne i? Vad skall det leda till? Vad är det vi petar in i processen i dag? Ett moget industriland, skuldsatt visserligen, med stor offentlig verksamhet, med stora offentliga transfereringar och med ett stort mått av trygghet, geografiskt perifert - detta petar vi in i processen. Vad tror vi finns där om 15-20 år? Något som är ungefär som i dag eller någonting helt annorlunda? I dag möter jag ganska många kamrater och människor runt om i samhället som är uppgivna. Jag möter också mycket entusiasm. Entusiasm är naturligtvis inget problem. Det sprudlar av den i företag, skolor, föreningar, hos enskilda människor som har börjat hitta sin plats, sin roll och sin väg i det nya och dramatiskt förändrade samhället. Uppgivenheten är det värre med, speciellt när jag märker den hos många kamrater i olika åldrar som jag tycker borde kunna dela den stolthet jag har över vad den svenska modellen faktiskt har levererat och åstadkommit under de senaste 30-50 åren. Mina föräldrar är födda på 20-talet i armod och fattigdom. De fick sluta sina dagar i en villa som de byggt själva, med fina pensioner och ett bra hyggligt liv. Denna revolution i det svenska samhällslivet skall vi vara stolta över. Många känner nu att det som händer, internationaliseringens nivellering, innebär en reträtt på reträtt på reträtt. Många känner det som om det som nu händer och sker innebär att mycket av den folkliga sammanhållning som vi haft i Sverige skulle gå förlorad. Denna förändringsprocess skapar också en ideologiproduktion som jag tycker är mycket beklaglig där man dels glorifierar och romantiserar svenskt 70-tal och politiken av den årsmodellen, dels försöker beskriva det som händer och sker som enbart ett högerprojekt, någonting för Bo Lundgren och för Timbråhögern och där vi som har en annan syn på livet och tillvaron skulle vara hopplöst akterseglade. Det jag skulle vilja är att statsministern utvecklade ytterligare sin syn på den svenska processen. Vad är det för samhälle som statsministern ser i den närmaste framtiden? Statsministern säger i sitt svar att statens och kommuners engagemang kan minska inom vissa områden, att vi inte skall låsta vid formerna utan fokusera det enskilda medborgarintresset. Vad innebär det? Vad är enligt statsministern skälet till den här förändringen? Är det bara det - om jag får uttrycka mig litet slarvigt - att pengarna är slut? Är det så att vi inte skulle göra dessa förändringar om vi hade haft pengarna? Eller är det ideologiska skäl? Hur mycket spelar den oerhörda förändring in som internationaliseringen av ekonomi och informationsteknologi innebär? Hela världen är nu vårt grannskap, som statsministern skrivit i sin rapport om det framtida FN. På vilket sätt innebär den här utvecklingen en förändring som motiverar att statens och kommuners åtaganden kan minska i vissa fall och kanske öka i andra? Vilket är enligt statsministern det viktiga skälet?

Herr talman! Jag tycker att Hasselakollektivet, som Widar Andersson har varit aktiv i och tagit ett förtjäntsfullt ansvar för, är ett bra exempel på vad vi kan göra tillsammans, vad enskilda människor kan åstadkomma där samhället, staten eller kommunen förmodligen inte skulle ha haft samma förutsättningar. Jag har nyligen träffat på ett annat sådant projekt som bedrivs inom Pingströrelsen för att hjälpa och stödja missbrukare. Jag tror att man där, med de utgångspunkter som man haft, lyckats bättre än om man enbart hade förlitat sig på statliga, landstingsorgan eller kommunala organ. Läxhjälp till invandrarbarn är ett annat exempel där man genom enskilda initiativ kan åstadkomma ett för den gruppen väldigt viktigt stöd. Det finns naturligtvis också en risk för en uppgivenhet, som Widar Andersson var inne på, risk för att man inför de enorma ekonomiska krafter som just nu rör sig i världen känner sig utlämnad, utan möjlighet att påverka utvecklingen. Det är naturligtvis oerhört farligt. Jag ser två mycket viktiga förändringar av svensk politik, för att svara konkret på Widar Anderssons fråga. Den ena är att vi måste gå utanför nationalstaten. Vi som har varit rikspolitiker och ägnat oss åt nationella beslut måste, om vi skall företräda människorna och deras problem i vardagslivet, orka bygga upp en politik över gränserna. EU-medlemskapet var för mig viktigt, men det räcker inte med det. Även det globala engagemanget är oerhört viktigt. Den andra förändringen, som är precis lika viktig, är att decentralisera, att låta kommuner, kommundelar och olika organisationer ta över ett större ansvar för det som bättre beslutas lokalt. Annars överlastar vi den nationella nivån med hänsyn till dess nya uppgifter. Dessutom tror jag, att när vi har byggt upp skolan, när en del av miljöbesluten har fattats klarar man innehållet i verksamheten bättre lokalt än vad man gör centralt. Därmed har jag också sagt att för mig handlar inte detta bara om pengar. Det kan finnas besparingar i detta och vi måste spara, men minst lika viktigt är att jag tror att man klarar denna verksamhet bättre lokalt än vad man gör centralt. Då bör man också lokalt i större utsträckning kunna bestämma arbetsfördelningen, vad som bör skötas av kommunala organ och vad som kan läggas ut på frivilliga grupper. Jag tycker självkritiskt när jag ser tillbaka att vi ibland var överdrivet nitiska när vi skulle lösa en del av de här problemen, inte minst i kommunerna. Det skulle vara kommunala tjänstemän, kommunalt anställda. Jag tycker att det är bra att elever i skolan hjälper till med skolluncherna. Jag tycker att det är bra att de som ägnar sig åt ungdomsidrott hjälper till och städar upp i omklädningsrummet och fixar till sina idrottsplaner och annat. Jag tror att det faktiskt ökar glädjen och det sparar samtidigt, vilket inte är någon nackdel, en del pengar. Dessa två stora förändringar ser jag som oerhört viktiga. Jag tror att det därmed också blir en dramatisk förändring för det politiska beslutsfattandet. Jag ser detta som spännande och utmanande. Mot den bakgrunden välkomnar jag också Widar Anderssons interpellation. Till Bo Lundgren mycket kort: Det är klart att vi skiljer oss åt ideologiskt. Jag ser den gemensamma sektorn som ett viktigt instrument för att klara basverksamheterna. Jag får bekräftelse i dessa dagar när privat kommersiellt bedrivna laboratorieföretag låter vinsten, om vi nu skall tro de uppgifter som har kommit fram, ta över ansvaret, ta över gentemot människornas trygghet. Då har man gått över en gräns och det vill jag inte vara med om. När den fria etableringsrätten för privatpraktiserande läkare leder till att sjukhusen utarmas på resurser, så att man i den verkligt viktiga sjukvården inte klarar sina uppgifter, medan det blir en överetablering av privatpraktiserande läkare på Östermalm, har man gått för långt. Då har det slagit över. Jag delar Bo Lundgrens uppfattning om att arbetslösheten i dag förmodligen är det största hotet mot människornas trygghet och frihet. Det är bara det att den politik som Bo Lundgren förordar ledde till en tredubbling av arbetslösheten i Sverige. 50 000 företag gick i konkurs. Det visar att det inte går att överlåta dessa stora uppgifter på marknaden och tro att den klarar det. Politiken måste ha sin centrala roll. Jag är anhängare av marknaden där den klarar sina uppgifter. Det är i stor utsträckning ett privatägt näringsliv vi har i Sverige och vi skall se till att det kan fungera på ett bra sätt. Jag har aldrig varit anhängare av någon central planekonomi. Men politiken har absolut sin viktiga roll.
Herr talman! Jag skulle vilja fortsätta att utveckla debatten just kring skillnaden mellan entusiasmen och uppgivenheten. Om man skall säga något självkritiskt tror jag, och det här gäller nog alla partier, att psykologins betydelse i politiken har varit alldeles för undervärderad. Vi har varit alldeles för rationella. Det som är rationellt för en beslutsfattare kan vara oerhört irrationellt för medborgarna. Det väsentligaste med en sådan debatt som vi nu försöker bjuda upp till är att vi måste börja prata om de stora förändringarna, så att allt fler medborgare i Sverige kan se sin plats i dem. När jag började arbeta på Hasselakollektivet slogs jag av hur skamlöst många av ungdomarna var beredda att utnyttja sina rättigheter. Man talade om min advokat, min socialarbetare, mitt bidrag och man skulle alltid ha sin rätt fram, utan en tanke på att det var skattebetalare som stod för varenda krona.

Isärdragningen och flykten från de folkliga dygderna är ett mycket stort problem. Det får inte förvandlas till något privatmoralistiskt. Det är någonting som verkligen angår oss allihop. När jag är ute på möten som traditionellt inte är direkt socialdemokratiska och diskuterar kring de här frågorna, säger jag alltid till låt oss säga välbärgade småföretagare och företagare när vi diskuterar socialpolitik och storleken på offentlig sektor och de kanske tycker skatterna är för höga: Ja, ja, sänk dem då! Men då drabbas ni själva. Jag menar att människor som stängs ute från möjligheterna nog kommer att stjäla er bil, de kommer att stjäla er villa, de kommer att stjäla er sommarstuga, de kommer att försöka stjäla era kreditkort. Ju sämre fördelning, ju mindre rättvisa det är i ett samhälle, desto större kriminalitet och elände. Jag är faktiskt kritisk till regeringens nuvarande politik när det gäller en av de folkliga dygderna. Det är politiken som handlar om våld och kriminalitet. Jag har nämnt i min interpellation att vi inte kan använda osthyvelsprincipen i en så oerhört viktig fråga som den som gäller att rättsstaten, polis, försvar, gränsbevakning - oavsett hur gränsen kommer att se ut i framtiden - fungerar på ett tillfredsställande sätt. Flyr vi från detta kommer de som har pengar att se till att med privata vaktbolag skydda sig. Underklassen, de som lever på gatorna, får själva beväpna sig för att skydda sig mot varandra och andra ligor.

Herr talman! Först vill jag säga att jag tycker att det är positivt att vi i Sveriges riksdag ger oss tid att föra också en så här mer principiell debatt. Jag tror att den ibland för många lyssnare ger mer än den vanliga dagspolitiska debatten. Till Widar Andersson vill jag säga att psykologin naturligtvis har en stor betydelse. Hur man som politiker uttrycker sig och hur man agerar, det praktiska exemplet, har en väldigt stor betydelse. Vi kan komma med aldrig så bra reformer, men om människorna upplever att det är reformer ovanifrån som tvingas på dem så har reformerna ändå startats väldigt dåligt. Vid den socialdemokratiska partikongressen i höstas tog jag upp en debatt som ligger väldigt nära eller som kanske är exakt den som Widar Andersson tar upp här, nämligen att det gäller att återupprätta den gamla arbetarmoralen. Med det avsåg jag att när vi nu har skapat dessa väldigt fina system för trygghet vid arbetslöshet, sjukdom och arbetsskada är det oerhört viktigt att de inte missbrukas. Sker det, misskrediterar man systemet som sådant. Då ger man ett mycket tungt och farligt vapen till dem som är motståndare till den typ av samhälle som vi vill leva i - ett samhälle som bygger på solidaritet och jämlikhet. Jag anser att det är ett oerhört stort värde i att leva i ett samhälle där inkomstskillnaderna, klasskillnaderna och de sociala motsättningarna är begränsade. Vi kan aldrig komma dithän att det råder en exakt jämlikhet, men det är ett egenvärde att inte klyftorna är för stora. Det upplevde jag som det kanske viktigaste beskedet till oss politiker i 1994 års val. Det var ett ideologiskt besked att man vill leva i ett sådant samhälle med solidaritet, med en politik som ger förutsättning för frihet för många människor, inte bara för ett fåtal. Detta för mig över till Bo Lundgren. Jag tror alltså på ett samhälle, där vi i stor utsträckning löser problem genom att angripa dem tillsammans. Bo Lundgren säger att vi skall decentralisera till enskilda människor. Javisst, det är den enskilda människan som skall fatta besluten om hur han och hon vill forma sina liv. Men vi vet ju i praktiken, och jag vet av egen erfarenhet, att man som enskild står sig väldigt slätt om den finansiella styrkan tillåts vara väldigt stark eller t.o.m. nästan allenarådande. Vi behöver alltså olika åtgärder av solidarisk samverkan för att skapa tryggheten och friheten. Poängen i den grundläggande fråga som Widar Andersson har ställt är om det alltid måste ske genom kommunala beslut eller kommunal eller statlig verksamhet. Nej, det behövs inte. Men på vissa grundläggande områden måste det ändå vara politiska beslut som garanterar den enskilde en medborgarrätt. Jag ser det dessutom som en väldig fördel på skolans område, för att vara konkret, att barn med olika bakgrund - metallarbetarens son och direktörens dotter, invandrarbarn och det barn som är fött i Sverige med ursprungligen svenska föräldrar - kommer tillsammans och lär av varandra. Jag ser ett egenvärde i detta. Jag ser en risk i den skolpolitik som Bo Lundgren var med om att föra att vi får en segregering inom skolväsendet som det blir nästan hopplöst att göra någonting åt senare. De länder som har använts sig av de politiska system som Bo Lundgren företräder visar just att man får ett samhälle med alltmer ökade skillnader i stället för ett samhälle där människorna kommer närmare varandra. Här tror jag att den ideologiska skillnaden går mellan Widar Andersson och mig å ena sidan och Bo Lundgren å den andra. Jag skall inte nu tala för mycket om företagsamheten. Det kan vi diskutera i andra sammanhang. Men jag vill ändå konstatera att när jag träffar småföretagare och frågar vad som är deras problem, får jag väldigt sällan höra att det är skatterna. Deras problem är efterfrågan på deras produkter. Skälet till att 50 000 företag gick i konkurs under de gångna tre åren var ju i stor utsträckning att efterfrågan på deras produkter var otillfredsställande. Det andra problemet är möjligheten att låna. Bankerna kräver i dag både livrem och hängslen. Det tredje problemet är naturligtvis det som just nu är oroande, och som har varit det länge, nämligen det höga ränteläget. Jag tror att det är åtgärder mot detta som är helt avgörande för om småföretagaren skall kunna expandera och medverka till att nyanställa.
Herr talman! I mitt inledningsanförande tog jag upp hur viktigt det är att vi för en debatt i hela samhället och i Sveriges riksdag om vilken bild vi har av det samhälle som nu växer fram, hur det skall se ut och att vi låter detta påverka de beslut som vi fattar i dag. Ingvar Carlsson nämnde i sitt svar att risken för att vi - vi i vid mening - lätt blir systemets fångar genom att vi nu har byggt upp starka institutioner, vanor och traditioner som oerhört mycket bygger på nationalstatens sätt att fungera. Det avspeglar sig i verk, myndigheter och beslutsordningar, vars makt och betydelse kommer att klinga av oerhört sakta. Jag vill också ta upp en annan sak om detta med systemets fångar. Jag håller med om att det är viktigt med en fungerande maktfördelning i samhället, men jag vet inte hur stor betydelse det har att vi tillhör olika generationer. Jag kan ta ett konkret exempel. Jag känner väldigt många som är aktiva inom friskolorna. Några av dem jag har träffat är i mina ögon ute efter att tjäna pengar, och det måste ju staten se till att bromsa. Men de allra flesta är människor som förverkligar sina livsdrömmar utan en fundering på att tjäna en krona. Tvärtom har de flesta sänkt sina löner för att kunna arbeta på detta pedagogiska sätt, t.ex. inom Montessori och Waldorf. Det kan också vara så, att de t.o.m. har protesterat mot att någon skola som är bra läggs ned. Det kan vara på många olika sätt. Att då gå omkring med en bild i huvudet - jag påstår inte att statsministern gör det men det kanske finns andra som gör det - att de som startar friskolor är några tjockmagade patroner från 1800-talet som vill tjäna pengar på undervisning, är också ett sätt att vara systemets fånge, vilket jag tror är djupt olyckligt. Jag vill inte med ett ord smutskasta den offentliga skolan, för alla skolor är ju offentliga, eftersom det är sammanhållna skolor som betalas med samma skattepengar. Det handlar bara om att pengarna skall användas på bästa möjliga sätt.

Lika viktig som elektrifieringen är, och som den gamla skolplikten var, är utbildningspolitiken i dag. Jag ser att klyftan växer alltmer mellan dem som har lätt för att lära och dem som känner att de sjunker längre och längre bakåt. Här tror jag att det är bråttom. Utbildningens mål och innehåll kan vara en av de folkliga sammanhållande dygderna. Därför tycker jag att det vore synd om vi skulle fastna i en diskussion där vi sätter oss på tvären mot dessa entusiaster i friskolor, många andra skolor, ungdomsföreningar, föreningar och kyrkor där man gör stora insatser. Det vore olyckligt, inte bara för socialdemokratin utan också för politiken.

Herr talman! De småföretagare som jag åberopar träffade jag i mycket stor utsträckning under den borgerliga regeringsperioden, då Bo Lundgren utformade skattepolitiken. Den löste inte deras finansieringsproblem. Men viktigare ändå är i dag en annan diskussion med Bo Lundgren. Han säger att människor skall vara så starka att de inte får de problem som gör att samverkan är nödvändig. Men Bo Lundgren och jag som är friska, glada och debattpigga just nu kan ju när vi går ut från denna kammare inom loppet av minuter eller timmar råka ut för något som i grunden förändrar våra liv. Man kan råka ut för något som gör att man hamnar i rullstol eller inom långvården. Det kan också vara något annat som gör att man, hur stark man än är, inte klarar sig på egen hand. Jag föredrar att leva i ett samhälle där jag betalar relativt hög skatt och att veta att om något inträffar så är jag inte utlämnad. Det är för mig en väldig ökning av livskvaliteten. Jag vill inte gå längre nu, därför att det är mitt sista inlägg och Bo Lundgren inte har möjlighet att svara. Jag tror i alla fall att det finns en ganska avgörande ideologisk skillnad mellan socialdemokratin och Moderaterna. Jag vill använda de sista minuterna till att säga några ord om skolan. Jag är inte alls emot alternativ pedagogik. Redan som utbildningsminister i slutet av 60-talet och i början av 70-talet sade jag att vi skulle pröva och satsa på montessoriskolor och waldorfskolor. Men det jag är orolig för är något helt annat, nämligen att den gemensamma sammanhållna svenska skolan skall gå förlorad. Jag tror att det är viktigt att muslimska barn går i skolan tillsammans med barn som har en kristen tro och att finsktalande barn finns i samma skola som svensktalande barn. Det gäller också barn från olika samhällsgrupper. Det vill jag inte ge upp för att skapa alternativa skolor. Jag kan tänka mig att mycket av det som Widar Andersson är ute efter mycket väl går att förena med den syn på skolan som jag här har redovisat, dvs. att man ställer krav på att det inte skall vara en segregerad skola. Man skall kunna använda och ta vara på entusiasmen hos lärare, elever och föräldrar för att skapa alternativ. Men det skall göras på ett sådant sätt att det i grunden gagnar ett demokratiskt samhälle. Jag är orolig för att det, om vi splittrar upp oss för mycket och detta skall klaras i 18-årsåldern, blir väldigt sent och väldigt svårt.

Herr talman! Björn von Sydow och Eva Zetterberg har båda frågat mig vilka bidrag den svenska regeringen avser lämna till en varaktig fred i Tjetjenien samt vilka humanitära insatser som kan bli aktuella bilateralt respektive inom EU:s ram. De frågar också vilka åtgärder regeringen kommer att vidta för att stödja de demokratiska krafterna i Ryssland. Jag väljer att besvara båda interpellationerna i ett sammanhang. Kriget i Tjetjenien är en brutal påminnelse om att demokratiska och civiliserade metoder för konfliktlösning ännu inte har några fasta traditioner i Ryssland. Den metod den ryska ledningen valt gentemot utbrytarregimen i Tjetjenien betraktar vi som ett återfall i gamla, våldspräglade reaktionsmönster. Den svenska regeringen har vid ett flertal tillfällen framhållit för Ryssland att vi inte anser sådana metoder acceptabla i ett civiliserat samhälle. Vi har fördömt övervåldet och de grova kränkningarna av mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt. Vi understödjer aktivt de internationella insatser som görs främst inom ramen för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE, för att mildra civilbefolkningens lidande och förhindra nya kränkningar av de mänskliga rättigheterna i Tjetjenien och för att främja en demokratisk utveckling. Sverige har erbjudit att ställa expertis till förfogande i de internationella missioner som sänds till konfliktområdet. Inom både EU och OSSE har Sverige intagit en framskjuten position vad gäller att mana till en fredlig lösning. Ett omedelbart eldupphör är nödvändigt av humanitära skäl. Detta är ett självklart första steg i processen mot en varaktig fredlig lösning. Vi vill även få till stånd en permanent internationell närvaro i området för att därigenom bidra till att begränsa våldet. Vår strävan har varit att OSSE:s budskap till Ryska federationen skall vara kraftfullt och dess roll ej begränsas till de humanitära aspekterna utan även inbegripa en framträdande roll i en politisk lösning av konflikten. OSSE:s kontinuerliga ansträngningar ger vissa öppningar i denna riktning men måste följas upp aktivt vad gäller internationell närvaro och konkreta åtgärder från OSSE:s sida. Det internationella trycket på Ryssland måste upprätthållas. I det mer långsiktiga perspektivet arbetar OSSE för att kunna ta aktiv del i uppbyggnaden av demokratiska institutioner och ett fungerande rättssamhälle. Europarådets parlamentariska församling har fattat beslut om att tills vidare suspendera behandlingen av Rysslands ansökan om medlemskap. Regeringen finner detta steg välmotiverat. Med hänsyn till de grundläggande värderingar som Europarådet representerar är det ryska agerandet i dagsläget oförenligt med ett medlemskap i organisationen. Suspenderingen av själva ansökningsproceduren får dock inte leda till en isolering av Ryssland. Stödet till demokratiseringsprocessen måste tvärtom intensifieras. Ett avbrott skulle drabba just det vi vill främja - demokratiseringen av Ryssland. I förlängningen av denna analys ligger också att vi bör undvika regelrätta sanktioner. Kontakter med demokratiska krafter i Ryssland ger entydigt vid handen att sådana snarare skulle förstärka de negativa tendenserna i Ryssland. För EU:s interimsavtal med Ryssland gäller att detta avtal inte bör undertecknas för närvarande. I ljuset av de fortsatta stridigheterna i Tjetjenien skulle ett undertecknande sända fel signal till Ryssland. Vid Allmänna rådets möte i måndags var EU-länderna eniga om detta, samtidigt som det betonades att processen mot ett undertecknande bör gå vidare så snart detta är lämpligt. Herr talman! Vi måste nu noggrant följa den fortsatta utvecklingen på alla områden. En särskild fråga är flyktingarnas rätt att återvända till sina hem. Den svenska regeringen har hittills bidragit med 9,5 miljoner kronor till de humanitära hjälpinsatserna och är en av de största individuella bidragsgivarna till humanitära insatser i Tjetjenien. Hjälpen fördelar sig på ett antal internationella hjälporganisationer. FN-systemet - flyktingkommissarien, världslivsmedelsprogrammet, WFP, och Unicef - har fått sammanlagt 4,5 miljoner kronor för insatser i Tjetjenien. Röda korset har erhållit 4 miljoner och Médecins sans Frontières och International Organization for Migration har fått vardera 0,5 miljoner kronor Lutherhjälpen har erhållit ca 600 000 kr för ett hjälparbete i samarbete med den ryska ortodoxa kyrkan. Här kan tilläggas att vid sidan av Sveriges och andra EU-medlemmars bilaterala biståndsinsatser har EU ställt ca 10 miljoner ecu, ungefär 90 miljoner kronor, till Röda korsets förfogande. Herr talman! Omvandlingen av Ryssland till en demokrati är långt ifrån avslutad, och processen har utsatts för många störningar och bakslag. Ändå har viktiga framsteg gjorts. Landet har i dag en författning som uttryckligen garanterar de mänskliga rättigheterna och stadfäster grundprinciperna för statsmaktens utövning. Vidare har landet hållit allmänna flerpartival till ett parlament som nu fungerar. Även under Tjetjenienkriget har massmedier kunnat rapportera öppet och kritiskt. President Jeltsin slog i sitt tal den 16 februari i år fast att nya parlaments och presidentval skall hållas helt enligt tidtabellen i år och nästa år. Det förtjänar att noteras att president Jeltsin också gjorde positiva och förpliktande markeringar om behovet av att stärka rättsstaten och individens rättigheter i Ryssland. Allt detta är viktiga steg på vägen mot en demokratisk samhällsordning. Men för att demokratin skall få en solid förankring och kunna motstå nya utmaningar krävs att de demokratiska institutionerna både byggs ut och får inre stadga. Hit hör t.ex. utvecklingen av ett mer stabilt partiväsen. Människorna måste också i praktisk handling få möjlighet att lära sig hur demokrati fungerar till vardags. Regeringen har nyligen lämnat sin proposition om samarbetet med Central och Östeuropa för de närmaste tre budgetåren. Propositionen demonstrerar den vikt som regeringen tillmäter de pågående reformprocesserna och utgör en viktig del av svensk utrikesoch säkerhetspolitik. Utvecklingen i bl.a. Ryssland är av vital betydelse för Sveriges och hela Europas framtid. Det är därför angeläget att kraftfullt stödja den reformprocess som pågår. Målsättningen i samarbetet med Ryssland är att främja den fortsatta reformprocessen, demokratiseringen och stärkandet av rättsstaten samt den sociala utvecklingen i landet. I syfte att stärka demokratin i Ryssland är insatser och stöd för enskilda organisationer och föreningsverksamhet mycket viktiga. Vi bidrar med utbildningsinsatser på flera områden bl.a. till journalister, en mångfald kontakter mellan samhällsinstitutioner i Sverige och Ryssland och inte minst ett livaktigt vänortssamarbete mellan kommuner. Medlemskapet i EU ger Sverige möjlighet att aktivt delta i och påverka EU:s östbistånd, som årligen uppgår till ca 15 miljarder kronor. I fråga om de övergripande målsättningarna råder stor överensstämmelse mellan EU:s insatser och de svenska insatserna. Sveriges aktiva roll i EU:s samarbete med Central och Östeuropa motiveras av viljan att genom ytterligare en kanal - och en betydelsefull sådan - medverka till de central och östeuropeiska ländernas utveckling och därmed integration i Europa. Jag är övertygad om att demokratiutvecklingen i Ryssland gynnas av att landet alltmer engageras i det europeiska samarbetet. Utvecklingen i Ryssland är av central betydelse för det europeiska integrationsarbetet och framväxten av en ny säkerhetsstruktur. Det är en omdaning som rymmer många faror, men också erbjuder en unik möjlighet att långsiktigt bygga upp ett europeiskt samarbete befriat från ideologisk konfrontation och baserat på demokratiska principer och respekt för mänskliga rättigheter. Vår övergripande uppgift i denna historiska omdaning är att så långt som möjligt engagera Ryssland, vars geografi och historia är både europeisk och utomeuropeisk, i det europeiska nätverket. Vi måste förmå Ryssland att kanalisera sina intressen och den kraft landet representerar genom de europeiska institutionerna och inom de europeiska och internationella normsystemen. Genom att tydligt klargöra vad som krävs för deltagande i det europeiska samarbetet och samtidigt välkomna Ryssland att komma med försöker vi underlätta närmandet. Processen måste ske stegvis och kommer att ta tid, men det är viktigt att vi klargör för Ryssland att vår önskan är att landet skall integreras i det övriga Europa, inte isoleras. Jennehag i stället fick delta i överläggningen.
Herr talman! Ännu i dag pågår kriget i Tjetjenien. Varje dag får vi genom massmedier rapporter om att det inte är frågan om någon sorts upprensningsaktioner, utan det är ett fullständigt krig som fortfarande pågår. Offrens antal är tiotusentals - ingen vet. Ingen kan se något slut på den militära delen av konflikten. Ingen ser någon politisk lösning. Samtidigt pågår ett våld, ett politiskt våld, i Ryssland. För några dagar sedan mördades på nytt en ledande journalist, ansvarig för betydande delar av opinionsbildningen i hela Ryssland. Utvecklingen har det senaste året glidit in på en mycket oroväckande bana, som skarpt skiljer sig från den fredliga omvandling som gällde mellan 1985 och 1992. Det finns en stark opinion mot både kriget i Tjetjenien och våldet i Ryssland. Det vet vi från opinionsundersökningar, som är ganska pålitliga i dagens Ryssland. Kanske uppåt 80 % av befolkningen står helt främmande för Tjetjenienkriget. Vi ser vilka stora demonstrationer som har varit i samband med begravningen av ett av de senaste offren i Ryssland. Det är en mycket farlig situation för Rysslands statsskick som också har kommit fram. Man kan uttrycka det på det sättet, att den enda möjligheten att genomföra ett slut på kriget i Tjetjenien är att den nuvarande ryska regimen fullständigt struntar i vad befolkningen i Ryssland tycker och tänker. Det är den militära lösningen. Det innebär också ett mycket svårt slag mot den demokratiska utvecklingen. En överväldigande majoritet vill inte ha kriget - ändå fortsätter kriget. Opinionsläget i Ryssland ser jag som det kanske mest avgörande för utvecklingen. Det gäller för oss att noga vara klara över vad som försiggår. De uppgifter jag har fått från sociologer i Ryssland pekar på att det finns en mycket stor uppslutning kring det som har vunnits under glasnost, nämligen individernas fri och rättigheter och frihet från fruktan att utsättas för repressalier, koncentrationsläger osv. Men det finns en avgörande svaghet i de demokratiska strukturerna i dagens Ryssland, och det är att det inte finns någon uppslutning kring en demokratisk styrelse, nästan inte för något styrelseskick över huvud taget. Det finns en misströstan om att landet och medborgarna i Ryssland över huvud taget kan styra tillsammans. Det ligger latent en föreställning om en stark man, som skall stå för någonting gott, och inte det som den nuvarande regimen har kommit att utveckla sig till. Det här är en svår sak, som Ryssland inte kommer igenom om inte kraven på individuella fri och rättigheter också balanseras av en uppslutning kring det som vi kan kalla för representativ styrelse. Vi har ett oerhört intresse av att utvecklingen i Ryssland går i demokratisk riktning. Man kan uttrycka det på det sättet, att demokratier angriper inte andra stater, och framför allt angriper de inte andra demokratier. En värld som består av demokratier som gränsar till varandra undgår praktiskt taget alltid krig. Sverige är inte direkt indraget i den här våldsutvecklingen, varken i Tjetjenien eller inne i Ryssland. Men vi är delaktiga i försöken att lotsa fram lösningar. Jag tycker att interpellationssvaret är mycket bra. Det ger svar på de frågor jag har ställt, och det är bra svar. Jag noterar också att det är en mycket betydelsefull sak som står i slutet av interpellationssvaret. Det är synnerligen betydelsefullt och mycket långtgående i det moraliska åtagande som vi gör: "Vi måste förmå Ryssland att kanalisera sina intressen och den kraft landet representerar genom de europeiska institutionerna och inom de europeiska och internationella normsystemen." Vi måste å ena sidan ställa krav på utvecklingen av den ryska ledningen och å andra sidan inte ge sådana krav den karaktären att de leder till att en motreaktion mot den västerländska, den europeiska och den internationella rättsordningen uppkommer. Det finns ju sådana starka tendenser inne i dagens Ryssland. Jag vill tacka utrikesministern för svaret. Jag anser att den principiella inriktning som utrikesministern har gett ger en god grund för fortsatt agerande. Ingen av oss vet vad som händer. Varje dag är ny; varje dag kan innebära nya faror för den ryska befolkningen, för folkets lidande, både det ryska och det tjetjenska folket. Jag kan bara säga att vi från svensk sida och inom europeiska institutioner måste ha en daglig beredskap för att med nya uttalanden och nya åtgärder fullfölja den inriktning som regeringen genom utrikesministern här har anvisat.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. I likhet med Björn von Sydow tycker jag att det är ett bra svar. Jag vill uppehålla mig något kring fråga 3 i Eva Zetterbergs interpellation, nämligen vilka åtgärder som regeringen vill vidta för att medverka till en varaktig fred. Kriget i Tjetjenien har pågått sedan december förra året. Huvudstaden Grosnyj är i dag jämnad med marken. Vad vi har kunnat se på TV är krig, död och svält i bitande kyla. Löftena om att ställa in bombningarna av huvudstaden Grosnyj, som gavs av president Jeltsin själv, infriades aldrig. Löftena från Moskva om att kriget skulle vara slut i januari infriades inte heller. Löftena förutsatte naturligtvis att tjetjenerna skulle kapitulera villkorslöst. Tjetjenerna är ett av de många icke-ryska folk som levde i före detta Tsarryssland och före detta Sovjetunionen. Få av oss kände till dess existens innan den tjetjenske generalen Dudajev lät utropa sig till president i ett från Sovjetunionen självständigt Tjetjenien. Det är ingen stor folkgrupp. Totalt rör det sig om en dryg miljon människor. I den utbombade huvudstaden Grosnyj bodde inte fullt 400 000 människor, dvs. en stad av Göteborgs storlek. I Grosnyj var majoriteten av befolkningen ryssar. När ett krig med den våldsamhet som karakteriserar kriget i Tjetjenien bryter ut, där flyg och tungt artilleri används och där en stad av Göteborgs storlek jämnas med marken i ett så litet land, förstår man att det inte är frågan om att upprätthålla lag och ordning. Det är inte heller försvar av konstitutionen eller något annat som kan ges en s.k. politisk förklaring som man är ute efter. Om man betänker att president Jeltsin själv i samband med statskuppen mot Sovjetunionens siste president Michail Gorbatjov vid sitt maktövertagande uppmuntrade de republiker som tillhörde Sovjetunionen att göra sig fria, blir sådana här försök än mer bisarra. Om man går ytterligare ett steg och även betänker att Jeltsin väntade i hela tre år efter det att Tjetjenien förklarade sig självständigt, blir Jeltsins agerande än mer absurt. Vad kan då ha varit anledningen till detta för oss obegripliga och grymma krig? För det första innebär det en nationell katastrof för det tjetjenska folket, och för det andra innebär det att man utsätter ryssar, främst de som bodde i Grosnyj, för samma mördande bombardemang som tjetjenerna. Förklaringarna är naturligtvis desamma som i historien. Bakom detta krig döljer sig maktpolitiska intressen, självklart främst från Jeltsins sida, och dessutom ekonomiska intressen. Jeltsin tror sig kunna vinna tillbaka något av sin sjunkande popularitet på hemmaplan genom att demonstrera Rysslands styrka och vinna de mest reaktionära nationalisternas stöd. I det stycket slog hans spekulationer inte fel. Vladimir Zjirinovskij gav honom sitt fulla stöd. Men folkets gunst vann han inte. Hans popularitet sjönk ytterligare. Jeltsins flört med ultranationalisterna ledde snarare till att han slukades i deras famn. När det gäller ekonomi är olja Tjetjeniens främsta resurs. Oljan har oavsett regim varit av största intresse för Ryssland när det har gällt Kaukasus. Tjetjenien är inget undantag. Vidare sker en stor del av transporterna från Baku till Rostov genom Tjetjenien. Jag tror att vi här har ytterligare en förklaring till den ryska arméns brutala ingripande - stormaktschauvinism med ekonomiska förtecken. Jeltsin har också försökt rättfärdiga sitt krig med de simplaste och tarvligaste av argument - det rasistiska. Det har varit lätt att spela på fördomarna om tjetjenerna som mafiosi, med tanke på den historiska bakgrund och samhällsstruktur som funnits bland tjetjenerna, där man har varit organiserad i släkter och klaner i århundraden och fortfarande är det, den långa perioden av sovjetmakt till trots. Oavsett vilken regim som härskat i Ryssland - tsaristisk eller sovjetisk - har den drabbat tjetjenerna hårt. Med stor sannolikhet är en tjetjensk småstat orealistisk, från rent ekonomisk och politisk synpunkt. Det rättfärdigar naturligtvis inte det militära införlivandet av Tjetjenien med Ryssland och det brutala som nu händer. Kvar står alltså tjetjenernas rätt till ett liv som nation, till sin kulturella särart och som en del av mänskligheten. Det som vi nu, med utgångspunkt från utrikesministerns svar, kan se som en möjlighet är permanent internationell närvaro. Hur kommer vi fram dit? Vilka signaler finns från Ryssland om att man kommer att gå med på detta? Hur uppnår vi, som utrikesministern också önskar, ett omedelbart eldupphör som ett första nödvändigt steg?
Herr talman! En av de absolut vanligaste typerna av telefonsamtal som jag nu får gäller det som händer i Tjetjenien. De vanligaste kommentarerna är: Varför är det så tyst från politikerna? Varför ageras det inte från svenskt håll? Varför gör vi ingenting? Många människor upplever en stark oro och känner ett behov av att Sverige agerar; man vill ha tydliga signaler från regeringen om hur den ser på konflikten i Tjetjenien. Därför välkomnar jag utrikesministerns svar på dessa båda interpellationer. Jag tycker att det är bra att vi får den här debatten i kammaren och att vi om möjligt får ett någorlunda tydligt besked från regeringen om hur man ser på saken. Jag tycker att svaret är ganska bra, men jag saknar en del. Det handlar en av mina frågor om: Det borde ha funnits med mer om Tjetjeniens folk. Det är fråga om människor som vill bli fria, som vill få ett ökat självbestämmande. Många av dem som ringer jämför de baltiska folkens kamp för sin frihet och den tystnad som nu råder när det gäller Tjetjenien. Inte heller i svaret sägs det särskilt mycket om hur regeringen ser på Tjetjeniens och dess folks situation. Jag har ytterligare en fråga. Den berör det som utrikesministern tog upp som något av det mest positiva i EU-medlemskapet - Sveriges möjlighet att aktivt delta och påverka EU:s östbistånd. Då skulle jag vilja veta: Hur vill regeringen påverka? Vilka grundpelare finns i förhållande till EU-biståndet? Efter att ha följt frågan om Turkiet och handelsavtalet känner jag en viss oro för Sveriges agerande. Vi fick där se hur regeringen inte agerade för mänskliga rättigheter utan följde strömmen. I den säkerhetspolitiska delen av svaret talas det mycket om Ryssland och Europasamarbetet. Svaret innebär faktiskt mer ett framhållande av vikten av samarbete än ett kraftigt fördömande av kriget, som kanske vore mer på sin plats just nu. Jag upplever att svaret andas en mer positiv inställning till demokratiprocessen i Ryssland än vad jag tycker att det finns anledning att känna. Finns det verkligen signaler från Ryssland om att Jeltsin kommer att leva upp till de positiva förpliktelser som utrikesministern nämner? Hittills har vi väl inte sett någonting av det? Visserligen har han hållit ett tal, men omfattar den demokratiprocess som det talas om här verkligen Tjetjenien och dess situation?
Herr talman! Jag vill uttrycka min uppskattning av det svar som utrikesministern har lämnat på Björn von Sydows och Eva Zetterbergs interpellationer. Det sammanfattar på ett utmärkt sätt, tycker jag, det som måste vara huvudlinjen i den svenska inställningen till såväl kriget i Tjetjenien som hela den kris som den ryska reformprocessen har kommit in i, i huvudsak genom det här kriget. Björn von Sydow beskrev på ett bra sätt situationen i Ryssland. Man kan tillägga att även om det är sant att 80 % eller någonting sådant i opinionsundersökningar uttalar sig mot kriget så förefaller det åtminstone mig som om de politiska krafter som tills vidare i första hand kan dra nytta av detta är den gamla regimens företrädare. Det är kommunistpartiet, den gamla nomenklaturan som, omdöpt eller kanske inte ens det, uppträder som motståndare till kriget men i verkligheten förefaller spela under täcket med många av de krafter som har drivit fram just denna utveckling. Detta är givetvis ett perspektiv som inger yttersta oro inför de val som småningom skall hållas i Ryssland, där man kan få en politisk ledning som i mycket stor utsträckning påminner om den typ av imperialistiskt inriktad rysknationalistisk ledning som vi har sett tidigare, då med sovjetiska förtecken; nu kan det i värsta fall bli en repris av det. Jag tror att det centrala i det som kan göras utifrån för att försöka bidra till att det ändå inte går så illa i Ryssland är att ge allt tänkbart stöd till det som man kan beskriva som att bygga upp ett civilt samhälle, alltså demokratiska partier, demokratiska folkrörelser och sådana saker som kan bära upp den demokrati som är etablerad på papperet men som ännu inte har några rötter ned i samhället. Jag tror också att det är viktigt att tillägga att risken förefaller vara ganska stor att kriget efter hand - om inte något dramatiskt sker som får slut på eländet - blir ett allmänt kaukasiskt krig, där hela norra Kaukasus till sist kan bli omöjligt att kontrollera annat än med mycket extrema insatser av militärt våld från Moskvas sida. Man bör komma ihåg att det här är delar av ryska federationen som långt in på 1800-talet var helt oberoende - de var inte organiserade som självständiga stater av den typ som de baltiska blev efter första världskriget, men de styrde sig ändå i praktiken helt själva och gjorde motstånd med alla tänkbara metoder mot den övermakt som man nu ser den ryska krigföringen som en fortsättning på. De krafter - eller i varje fall en del av dem - som har drivit fram detta är naturligtvis fullt beredda att, om de nu på något sätt skulle lyckas, utsträcka den här typen av aktioner till det som i rysk jargong kallas för det nära utlandet och som också innefattar de baltiska länderna, med direkta konsekvenser också för Sverige i så fall. Jag vill också ta upp en annan sak som bekymrar mig. Det har att göra med konsekvensen i omvärldens alla olika signaler. Ibland överensstämmer det som sägs från ett håll inte riktigt med vad som görs från något annat håll, t.ex. i en stats administration och förvaltning. Det har alldeles i dagarna hänt att två tjetjenska flyktingar har fått avslag av Invandrarverket på en begäran om asyl. Jag vill inte ställa någon fråga om detta ärende - det vore fel att göra det i den här debatten. Men man kan naturligtvis ändå göra reflexionen att om det är så som man kommer att behandla asylansökningar av personer från Tjetjenien är risken mycket stor att det blir mönsterbildande och att det i praktiken av dem i Moskva som borde få andra signaler uppfattas så, att vi i Sverige inte tar det här på det allvar som vi säger att vi gör. Enligt pressuppgifter så sent som i förrgår tycks situationen i detta fall vara att mannen jagas av tjetjenerna därför att han i sin egenskap av läkare inte ville låta sig enrolleras i de militära förband som sattes upp för att försöka möta invasionen. Samtidigt har både han och hustrun kaukasisk bakgrund. De kan inte leva någon annanstans i Ryssland - där jagas kaukasier. Moskvas borgmästare har beordrat rensningsaktioner av staden riktade mot kaukasier i största allmänhet. Om dessa uppgifter är korrekta är det naturligtvis en omöjlig situation som denna familj har hamnat i. Man kan ju mycket väl tänka sig andra varianter på samma dilemma. Mot bakgrund av andra fall som gäller flyktingar med olika bakgrund, från Ryssland och andra delar av f.d. Sovjetunionen, är naturligtvis frågan om svenska myndigheter fullt ut förmår inse verkligheten i landet, nämligen att de officiella bekännelserna till demokrati och mänskliga rättigheter inte säger hela sanningen om läget i landet. Om det är på det sättet - vilket jag fruktar - är en konsekvens att de signaler som i praktiken går fram i många konkreta ärenden som berör Ryssland och som handläggs av svenska myndigheter är andra än de som vi uttrycker t.ex. i interpellationssvar av det slag vi hörde nyss.

Herr talman! Jag tycker att det är intressant att den här frågan har kommit upp till debatt. Jag vill tacka dem som har framställt interpellationerna. Jag vill också tacka för det utförliga svar som vår utrikesminister har gett. Jag skulle faktiskt till att börja med vilja dra en parallell om något som jag tror att det är viktigt att vi har klart för oss. Det gäller en parallell till vad som har hänt i f.d. Jugoslavien. Omvärlden har nämligen reagerat på ungefär samma sätt när det gäller serbernas agerande i Jugoslavien som när det gäller Rysslands agerande i Tjetjenien. I USA, i EU och i de enskilda europeiska länderna i övrigt har man enligt mitt förmenande agerat och reagerat för sent och för tamt. Det gäller även Sverige. Reaktionerna och de tydligare uttalandena har låtit vänta på sig alltför länge. Det är som om man har försökt att först mitt i backen hejda en snöboll som kommer i rullning i stället för att göra det på krönet. När snöbollen väl har fått rulla så långt är det nästan omöjligt att hejda den. Gång på gång kan man konstatera att de krig som har börjat på det sättet och som gäller olika folkgrupper inom ett land är nästan omöjligt att få slut på. Därför beklagar jag djupt att vi inte redan från början, redan före årsskiftet inte var tydligare. Vår partiledare, Alf Svensson, gick ut redan i slutet av året, mellan helgerna, och efterlyste en mycket klar deklaration ifrån vår utrikesförvaltning om att vi absolut inte kunde tolerera detta övergrepp. Nu är skadan skedd, även om vi nu applåderar att man från t.ex. Europarådet på den här grunden inte kan gå med på att Ryssland blir medlem. Det är bra. Vi håller med om att det just nu är omöjligt för Ryssland att bli medlem. Jag tycker ändå att mycket i interpellationen gäller vad vi måste göra. Jag håller med om att de här insatserna för att stärka demokratin måste till. Samtidigt saknar jag faktiskt det kraftiga fördömandet. Det går inte att hymla med en stormakt som Ryssland när det gäller ett sådant här övergrepp som faktiskt fortgår. Vi har ännu inte sett något riktigt slut på det. Människor lider svårt. Liksom Håkan Holmberg vill jag påpeka att återsändandet till Tjetjenien av människor som har sökt sin tillflykt i Sverige är fullständigt barockt. Det ger helt fel signaler om hur vi ser på situationen i Tjetjenien. Visst måste vi hjälpa till med att bygga upp de demokratiska institutionerna. I det avseendet tror jag att vi är rörande överens från alla partier. Det är det enda som kan ge oss en möjlighet att i framtiden tryggt och säkert leva som grannar till Ryssland. Det enda hoppet för människor som icke är ryssar utan av annat etniskt ursprung men som bor i områden som tillhörde det forna Sovjetunionen är att demokratiseringsprocessen får fortsätta. Samtidigt efterlyser jag ökad tydlighet och verkliga försäkringar om att våldshandlingarna skall upphöra och att tjetjenerna skall få komma till tals med de ryska myndigheterna. Detta är nödvändigt för att vi skall kunna fortsätta att föra meningsfulla samtal med Ryssland. Det krävs ökad tydlighet. Måtte vi lära oss av de här två fallen att samfällt gå in på ett tidigare stadium. Vi måste då också få med oss EU och FN.
Herr talman! Även jag tycker att det är mycket positivt att vi i dag har den här möjligheten till en utförlig diskussion om den utomordentligt viktiga utrikespolitiska fråga som kriget i Tjetjenien utgör. I vår upprördhet över hur konflikten hanteras är vi alla som deltar i den här debatten - och jag tror hela riksdagen - helt överens. Jag kan också konstatera att vi i stort sett är överens om analysen när det gäller kriget, krigets offer, vad Sverige skall göra men även om vårt förhållande till Ryssland. Jag noterade några små nyanser. När jag lyssnade till Ingrid Näslund fick jag känslan av att det verkar som om ett oppositionsparti alltid måste säga att regeringen skall göra mera. Jag tror faktiskt, Ingrid Näslund, att det jag säger i interpellationssvaret - och som jag även har sagt tidigare - där jag beskriver kriget i Tjetjenien som en brutal påminnelse om att demokratiska och civiliserade metoder för konfliktlösning ännu inte har fått någon fast tradition i Ryssland är tydligt. Jag talar om återfall i gamla våldspräglade reaktionsmönster. Jag upprepar vad jag sade redan mellan jul och nyår, nämligen att det inte är ett civiliserat samhälle som uppträder på det här sättet. Det är oacceptabla metoder för ett civiliserat samhälle. Det är så tydliga ord att jag tycker att även Ingrid Näslund borde se att det är en tydlig reaktion från den svenska regeringen. Jag tycker att det skulle vara mycket bra om riksdagspartierna instämde i stället för att säga att man skall sätta in ytterligare något förstärkningsord någonstans och att det därmed skulle bli så mycket bättre. Från svensk sida har vi varit mycket tydliga i det här avseendet. Sverige var ett av de första länderna som sade ifrån i officiella uttalanden av mig å regeringens vägnar. Redan innan Alf Svensson skrev sin artikel hade jag gjort två officiella uttalanden. Vi hade redan varit aktiva inom EU-kretsen och OSSE kretsen. Jag säger inte att oppositionspolitiker behöver känna till allt detta, men jag tycker att man kan ta reda på det innan man kritiserar. Marianne Samuelsson sade att människor frågar vad Sverige gör. Jag hoppas att den här debatten kan hjälpa till med argument. Vi gör alltså väldigt mycket. Jag säger inte det därför att regeringen skall ha särskild credit för det. Det gäller svenska folket. Det är naturligt för Sverige att reagera på det här sättet. Så till frågan om Tjetjenien. Om det låg i detta att vi skall erkänna Tjetjenien som en egen stat, så har den frågan ingen aktualitet. Det är inget bra sätt att lösa minoritetsfrågorna i Kaukasien på. Jag tror att det skulle leda till mycket svåra konsekvenser. Sydow och Håkan Holmberg tog på olika sätt upp frågan om hur vi skall gå vidare. Jag vill säga en sak som är positiv i dag. Precis innan den här debatten började nåddes jag av signaler om att Ryssland vid samtal i Moskva med det ungerska ordförandeskapet i OSSE nu har gett ett principiellt medgivande till en permanent OSSE-närvaro i konfliktområdet. Däri ingår också att OSSE skall ges en aktiv roll i en politisk process som syftar till en fredlig lösning. Det här är mycket uppmuntrande. Det är ett framsteg i I innevarande stund pågår förhandlingar. Man skall inte ta ut svängarna alltför mycket. Jag är på det klara med det. Det kan ändå innebära en efterlängtad öppning i möjligheterna att få till stånd verkliga förhandlingar mellan parterna om en lösning av konflikten. Det återstår alltså att säkerställa att den här positiva utvecklingen också omsätts i praktisk handling. Jag hoppas att det skall innebära att OSSE snarast skall kunna sända en permanent mission till området och att den utan dröjsmål tillåts att påbörja sitt viktiga arbete. En annan sak i det här sammanhanget som är oroväckande är att vi fortfarande får rapporter om svårigheter att få fram den humanitära hjälpen. Jag anser att det är ett oavvisligt krav att de ryska myndigheterna nu ger order om att internationell humanitär hjälp måste släppas fram obehindrat. Det handlar om att få en snar bekräftelse på att den deklarerade viljan, som vi har hört talas om från både Wien och Moskva, får ett omedelbart utslag i konfliktområdet också på det humanitära området.
Herr talman! Jag ber att få tacka utrikesministern för de ytterligare kommentarerna. Jag drar också slutsatsen att det råder en mycket stor uppslutning kring den inriktning som regeringen har och har haft under hela den tid som detta krig har pågått. Det var mycket positivt att höra att det kanske har lossnat på en mycket betydelsefull punkt, nämligen när det gäller möjligheten att upprätta en internationell s.k. stilleståndskommission. Den skall också kunna medverka till ett lokalt demokratiskt förlopp i Tjetjenien. Det innebär ett mycket stort framsteg för hela OSSE att en av de två supermakterna, som det fortfarande handlar om, accepterar att OSSE har möjlighet och rätt även att arbeta inom ett lands område. Jag vill bara ta upp två saker till när det gäller framtiden. Båda handlar om Ryssland. Det finns tidningsrapporter som pekar på att ingen egentligen har en överblick över medieutvecklingen i Ryssland. Pågår det ett hemligt maktövertagande av de centrala medierna i Ryssland ifrån s.k. krigskretsar? Mitt intryck är att den ryska utvecklingen har nått närmast en västerländsk demokratisk karaktär när det gäller mediernas frihet att rapportera och kommentera. Det finns all anledning att även vi, genom vår ambassad osv., ger uttryck för vad vi uppfattar som pågående kraftmätningar i Ryssland kring mediernas ställning. Det är det ena. Den andra punkten gäller genomförandet av de val som Jeltsin nu har lovat. Det cirkulerar uppgifter om att regimen på något sätt skall kunna glida ur dessa val eller att valen inte blir korrekta. Det finns stora möjligheter för oss att agera så att valen verkligen kommer till stånd, så att valrörelserna sker utan våld, att kandidater kan genomföra sina kampanjer och så att rösträkning och röstrapportering sker på ett västerländskt sätt. I den proposition som regeringen har lagt fram om östbistånd har jag noterat att den här punkten finns med. Den är synnerligen betydelsefull. Jag tror att t.ex. våra kommuner och deras kommunala valnämnder skulle kunna göra betydelsefulla insatser genom att vara på plats under valkampanjerna och röstsammanräkningarna och kanske också medverka till utbildningsprogram. Det viktiga är egentligen att man institutionaliserar en press på regimen så att valen icke suspenderas. Det gäller såväl dumavalen som de lokala valen och naturligtvis presidentvalet om drygt ett år.
Herr talman! Beskedet om närvaron av OSSE var mycket glädjande. En viss försiktighet är kanske på sin plats. Vi har i många andra liknande konflikter sett att långsiktiga förändringar av negativ art har avlösts av hopp som sedan har grusats lika snabbt som det har kommit. Det är heller inte bara fråga om en parts acceptans av internationell närvaro. Båda parternas fordras om det skall kunna bli någonting av detta. Även om den övervägande majoriteten av den tjetjenska befolkningen vill ha fred med all den intensitet som en normal människa kan önska räcker det med att en mycket liten andel av befolkningen tycker motsatsen om den andelen dessutom har tillgång till vapen. Jag vill ställa en fråga till utrikesministern. Jag ställer den inte för att försöka negligera eller förmörka de positiva signalerna. Vilka andra vägar har vi att gå för att få till stånd en internationell närvaro i området om förhandlingarna vad gäller OSSE:s närvaro skulle stranda? För min egen del kan jag inte se så många andra alternativ. Hoppet har stått till att det inom OSSE:s ram skulle vara möjligt med en internationell närvaro. Min enkla fråga är egentligen om utrikesministern ser några alternativa vägar. Eller är detta för närvarande det hopp som vi har att lita till?

Herr talman! Jag kan inte säga exakt vilket datum som Lena Hjelm-Wallén första gången gick ut med det här. Men vid Moskvabesöket, om nu kronologin är riktig, upplevde jag att signalerna inte var speciellt tydliga. De har blivit mycket tydligare efter det. Det är jag glad för. Både när det gäller ex-Jugoslavien och Tjetjenien har vi fått uppleva att konflikter som har börjat i liten skala har växt. Framför allt har det inte gått att få något slut på dem. Det är det förskräckliga. Har ni inom EU:s ministerråd eller OSSE diskuterat hur man skall kunna ha en större beredskap om vi ytterligare en gång hamnar i den här situationen? Jag tror att många upplever att det egna landet och inte minst EU, USA och FN har reagerat för långsamt. Därför har man på något sätt fått för sig att det är tillåtet att agera på det här sättet. Jag undrar om ni har diskuterat detta, eller om Lena Hjelm-Wallén är villig att ta upp diskussionen om hur vi snabbare skall kunna komma med ett fördömande som är så tydligt att man får klart för sig att sådant här absolut inte accepteras av det internationella samhället. Jag vill också uttrycka hur positivt jag tycker att det är att det verkar som om man tillåter en sådan här närvaro i Ryssland. Jag hoppas att det här skall kunna gå i uppfyllelse och att man på det sättet skall komma framåt i den här frågan. Det finns ett annat skäl till att jag anser att detta är så betydelsefullt. Två gånger har det gällt muslimer. Jag tror att de behöver uppleva att västvärlden och Västeuropa sätter deras människovärde lika högt som människornas i västvärlden.

Herr talman! Visst har det varit tyst kring den här frågan, även om jag vet att utrikesministern uttalade sig ganska tidigt. Jag fick dock själv ringa till UD för att få ett pressmeddelande för att se att det hade varit något uttalande. Tyvärr har det inte nått ut. Det är bara att beklaga att ett så här angeläget uttalande om hur regeringen ser på Tjetjenienkrisen inte kommer ut ordentligt. När det gäller Tjetjenien som stat hade jag definitivt inte några förväntningar om att man skulle tala om att Tjetjenien skulle vara en självständig stat. Men jag tycker att det i svaret talades mycket litet om tjetjenernas situation. Det är ett folk som i dag i allra högsta grad är förtryckt. Det talas ganska positivt om president Jeltsins uttalande. Man hyser en viss tilltro till honom. Jag önskar att den tilltron är berättigad i den bemärkelsen att han också kommer att leva upp till det som han har sagt. Jag känner en betydligt större oro för situationen än vad jag tycker att utrikesministerns svar ger vid handen. Jag är glad över att OSSE-processen har kommit i gång och att det ser ut att kunna bli en dialog. Vi får hoppas att den också leder till ett resultat innan situationen är mer kaotisk än den är i dag.
Herr talman! Det är naturligtvis väldigt intressant att Ryssland tycks ha medgett en permanent OSSE närvaro i Tjetjenien. Det skulle kunna betyda en viss förändring till det bättre när det gäller situationen där. Om detta går att genomföra innebär det framför allt en avsevärd förbättring av OSSE:s ställning, och jag höll på att säga, anseende. Ärligt talat har det blivit litet skamfilat sedan man var oförmögen att ens ta upp frågan om Bosnien på ett meningsfullt sätt vid mötet i Budapest tidigare. Det skulle alltså betyda mycket om det här stämmer, både för denna viktiga organisation och för Tjetjenien. Jag ansluter mig mycket gärna till det som Björn von Sydow sade om mediernas frihet och om valövervakningen. Jag vill än en gång poängtera vikten av att vi snabbt kan komma i gång med det stöd till demokratiska partier som förmedlas via svenska systerorganisationer. Det har aviserats av regeringen och bl.a. Folkpartiet har länge begärt det. Jag tror faktiskt att det är en nyckelfaktor för att det skall kunna gå vägen i länder av Rysslands typ, så att demokratiskt pålitliga och trovärdiga organisationer får en anständig chans att utvecklas och inte kvävs redan i sin linda. Jag tycker att det var tråkigt att utrikesministern helt undvek att kommentera den fråga om behandlingen av asylsökande från Tjetjenien som jag berörde. Jag begär inte någon kommentar kring just detta ärende eller något generellt uttalande om att alla har rätt att stanna.

Detta kan skapa en brist på trovärdighet som jag inte tycker att Sverige skall utsätta sig för.
Herr talman! På sex minuter kan man med fem debattdeltagare på andra sidan inte hinna med allt som har sagts. När det gäller det ärende Håkan Holmberg drog upp vet han att jag inte kan svara, dels därför att jag inte har kännedom om ärendet och dels därför att jag inte får uttala mig om enskilda fall. Principiellt utgår jag naturligtvis ifrån att svenska myndigheter har god insikt om såväl kriget i Tjetjenien som dess konsekvenser för Ryssland och människornas välfärd där. Björn von Sydow tog upp den väldigt viktiga frågan om medieutvecklingen i Ryssland. Det är något jag ägnat mig en hel del åt, både i samtal med utrikesminister Kosirev i Moskva när jag var där i december och när han besökte mig i februari, och dessutom i brev till honom. Jag bedömer den frågan så väldigt viktig i hela demokratiutvecklingen. Många har sagt att det är något av ett ljus i mörkret att medier i alla fall har kunnat fungera relativt fritt. I Moskva hade jag också ett möte med en representant för det privata, fristående bolaget NTV för att just diskutera den här frågan. Jag kan konstatera att medier fortfarande fungerar relativt fritt. Att det finns mörka krafter som skulle vilja annat vill jag inte undanhålla på något sätt. Jag utgår dock ifrån att den ryska regeringen står för fria medier, yttrandefrihet och pressfrihet. Jag utgår också ifrån att det president Jeltsin säger om valen skall vara det som gäller och ingenting annat. Låt mig i det sammanhanget säga till Marianne Samuelsson att jag har nämnt president Jeltsin vid ett tillfälle i svaret. Det handlar inte om tilltro eller inte tilltro. Jag nämner bara vad han faktiskt sade i det talet, som är viktigt för demokratiutvecklingen. Jag säger att jag noterar det. Det är viktigt att göra detta, och att utgå ifrån att det en president säger också skall hållas. Till Jan Jennehag vill jag säga att om det inte skulle fungera att OSSE skulle vara den organisation som skall ha den ledande rollen här, är det, som Jan Jennehag också inser, mycket svårt att hitta någon annan. När EU agerar, vilket EU gör - detta är en ständig punkt på EU:s dagordning - sker det inte direkt, utan indirekt via OSSE. Det är där man har Ryssland med, och det är organet som har hand om uppgifter som konflikthantering, att vara med och bygga upp politiska institutioner som kan behövas och att hitta former för en politisk lösning. Den behandlar även minoriteters rätt, Marianne Samuelsson. När jag har talat om OSSE här har det i hög grad handlat om dess roll för att se till den tjetjenska befolkningens rättigheter som minoritet. Det ligger underförstått. Om OSSE skulle misslyckas är det svårt att finna någon annan organisation. Vi är överens om det. Därför är det så viktigt att det går framåt. Den internationella närvaron kan i och för sig åstadkommas av andra, som också är viktiga, t.ex. internationella hjälparbetare, journalister, parlamentariker; men de kan aldrig spela OSSE:s roll, och det är viktigt att betona. Jan Jennehag sade också något annat som är väsentligt, nämligen att det gäller att båda parter måste acceptera det här. Det är naturligt att vi i en debatt som denna kritiserar Ryssland för dess hantering av den här frågan. Men på den andra sidan är de inte heller några änglar. Det är viktigt att komma ihåg det, och att det - som Jan Jennehag sade - kan finnas sådana som vill annat också på den sidan. Till Ingrid Näslund skulle jag kanske ha sagt att det är mycket viktigt med förebyggande arbete i sådana här sammanhang. Det handlar inte i första hand om fördömanden, utan just om ett förebyggande arbete. Där är OSSE en väldigt bra plattform. Eftersom Ingrid Näslund deltog i den utrikespolitiska debatten så känner hon till att detta är ett av de prioriterade områdena för den svenska regeringen. Det är lätt att säga att den 13 december, när jag var i Moskva, var jag inte lika klar i min kritik som jag är i dag. Det var alltså ett par dagar efter det att konflikten utbrutit. Det är en väldig skillnad att uttala sig några veckor senare, när man sett vad det här skulle bli, än precis just då.

Herr talman! Juan Fonseca har frågat mig om jag är öppen för andra lokaliseringsalternativ för den nya biståndsmyndigheten än den på Sveavägen 20 som omnämnts bl.a. i pressen. Juan Fonseca frågar vidare om jag anser att Rinkeby skulle kunna utgöra ett intressant alternativ till Sveavägen. Herr talman! Det är regeringens politik att överlåta ansvaret för myndigheters lokalisering till myndigheterna själva. Regeringen har endast att granska hyresavtalens längd då dessa överstiger perioder om sex år. Så har regeringen gjort i detta fall genom att förra veckan godkänna att den nya biståndsmyndighetens hyresavtal löper över tio år. Skälen till detta beslut är att regeringen finner sannolikt att myndigheten består under tio år. Mycket av vad Juan Fonseca anfört har jag sympati för. Regeringen har dock inte funnit att det föreligger tillräckligt kraftiga skäl för att ingripa i den prioritering som har utförts av organisationskommittén för biståndet som förbereder den nya myndighetens verksamhet. Det ekonomiska läget är följande. Årskostnaden för de nuvarande fyra biståndsmyndigheternas lokaler är tillsammans 26,3 miljoner kronor, att jämföra med det nya kontraktets 26,9 miljoner kronor. En hyresminskning för de första tio månaderna har erhållits, vilket innebär en genomsnittlig totalkostnad över den tioåriga kontraktstiden om 24,6 miljoner kronor per år. Kostnaderna hamnar således under den nuvarande hyresnivån. Myndigheters lokalkostnadsersättning grundar sig på en behovsbedömning som har gjorts av det s.k. lokalförsörjningsverket på uppdrag av Finansdepartementet. Man har då vägt in antalet anställda, deras behov av lokalyta och hur lokalerna används samt en bedömning av vad som är marknadshyra i den aktuella regionen. Därefter har en fast summa utgått till respektive myndighet. Om en myndighet då väljer en plats med låg hyra får den behålla mellanskillnaden. som den fritt får disponera. Om samma myndighet däremot väljer en dyr lokal får den ta mellanskillnaden från sitt förvaltningsanslag, vilket medför ett mindre utrymme för andra ändamål. Därmed skapas, förhoppningsvis, ett ekonomiskt incitament för myndigheter att välja lokaler till rimliga kostnader. Organisationskommittén för biståndet, som har att förbereda den nya myndighetens verksamhet, har givet dessa förutsättningar värderat fördelarna med att ligga i Stockhoms centrum så högt att man anser det värt kostnaden. Jag finner därför, herr talman, inget att invända i denna myndighetens prioritering.
Herr talman! Jag vill tacka biståndsministern för svaret. Jag vill börja med att säga att min interpellation om lokaliseringen av biståndsmyndigheten till Rinkeby måste ses i ett socialt bostadspolitiskt sammanhang och som ett nytt sätt för statliga myndigheter att finnas mitt i samhällets nyskapande miljöer. Rinkeby är, precis som alla de andra invandrartäta områdena i landet, ett mycket spännande, idérikt, kreativt, resursstarkt och mångkulturellt område. Det är dessa kvaliteter som gör att Rinkeby är rätt plats för en myndighet som biståndsmyndigheten. Genom att finnas i ett område som Rinkeby skulle biståndsmyndigheten få nya impulser, nya visioner, skaparkraft och nära kontakt med många människor som kommer från länder som biståndsmyndigheten arbetar för. Att invandrartäta områden som Rinkeby stämplats som dåliga beror bl.a. på att vi har svårt att bejaka den kulturella och etniska mångfald om kompetens som finns hos invånarna i dessa områden. Att människor som bor i Rinkeby och andra invandrartäta områden drabbats hårdast av arbetslöshet och bidragsberoende är inte dessa människors fel. Rinkebyborna skapar inte lågkonjunktur, de drabbas av denna. Att det växer fram en ny fattigdom och att segregationen fördjupas är en konsekvens av olika faktorer som samverkar. Bl.a. skapar marknaden inte längre arbete åt lågutbildade människor och ännu mindre åt invandrare och flyktingar. Det saknas arbetsplatser. Människor som lever i områden som Rinkeby ses alltför ofta som människor som måste omhändertas och göras till socialtjänstens kunder. För att motverka denna negativa och icke lokalt skapade utveckling krävs det ett antal radikala åtgärder inom de flesta samhällssektorer. Det behövs ett nytt synsätt som utgår från att människorna i dessa områden är enorma resurser. Det handlar om näringspolitik, investeringar i infrastruktur, kommunikationer, arbetsplatser, utbildning, förbättringar av områdenas fysiska miljö och utvecklande av det kulturella och sociala livet. En av de åtgärder som kan bidra till att inleda en positiv utveckling är just lokaliseringen av statliga, kommunala och landstingskommunala institutioner, myndigheter och kvalificerade utbildningar. Därför skulle utplaceringen av biståndsmyndigeheten till Rinkeby vara starten för att bryta den onda spiralen. Staten skulle med en sådan handling visa att man verkligen bryr sig om invånarnas öde på ett konkret sätt. Att utlokalisera myndigheter är ett sätt att höja statusen för dessa områden och hjälpa till att skapa bättre service. Fru talman! Jag är faktiskt mycket besviken på regeringens och biståndsministerns beslut att placera den nya biståndsmyndigheten i kontorskomplexen vid Sergels torg i centrala Stockholm. Min uppfattning är att regeringen och biståndsministern fortsätter i ett gammalmodigt spår och att talet om att bekämpa segregationen riskerar att stanna i just tal, pompösa honnörsord och retorik. Medan en del privata banker och försäkringsbolag flyttar från city till olika förorter flyttar statliga myndigheter med stora sparbeting in i deras gamla lokaler. Detta är för mig mycket märkligt. Fru talman! Jag har i min interpellation angivit flera argument för att flytta biståndsmyndigheten till Rinkeby. Låt mig bara påpeka att ett av dessa argument är att det i Rinkeby skulle kunna byggas ett hus som är skräddarsytt enligt önskemål, och det skulle kosta ca 10 miljoner kronor mindre i hyra per år för staten. Hulth till biståndsminister Pierre Schori betonas att "från Stockholms sida är vi beredda att diskutera för statsmakterna fördelaktiga villkor om statsmakterna är beredda att överväga möjligheten att lokalisera det nya biståndsverkets kansli till något av stadens ytterområden i stället för centrum". Jag beklagar att Pierre Schori och regeringen inte heller vill lyssna på finansborgarrådet i Stockholm. Fru talman! Jag tycker att när ett sådant viktigt beslut om att lokalisera statliga myndigheter planeras i framtiden skall det hela utlysas i mycket god tid i förväg så att vi politiker och vanliga skattebetalare också har möjlighet att påverka direktörernas planer. Detta tycker jag inte är en orimlighet. Jag uppmanar Pierre Schori att ompröva sitt beslut.

Fru talman! Statsrådet Schori! Juan Fonseca har föreslagit att den nya biståndsmyndigheten skall förläggas till Rinkeby. Min första tanke när jag hörde detta, eller rättare sagt läste det i tidningarna, var: Nu är Fonseca ute efter politiska poänger. Man kunde precis lika gärna förlägga biståndsmyndigheten till Tyresö, min hemkommun. Men vid närmare eftertanke vill jag stödja Fonsecas förslag. Anledningarna till det är många. För att aktivt decentralisera har man tidigare utlokaliserat myndigheter, t.ex. Invandrarverket, CSN, m.fl. Det har visat sig att det har varit bra för de orter där dessa myndigheter har förlagts. Jag anser också att den nya myndigheten bör ligga där människor verkar och bor och där människor behöver de arbetstillfällen som en utlokalisering kan erbjuda. En utlokalisering skulle innebära att inte bara myndigheten hamnade bland människor utan det skulle också innebära en rad positiva effekter för dem som bor där. Tjänstemännen kommer att behöva service av alla de slag, vilket skulle ge befolkningen i området arbete. Det kommer att behövas butiker, restauranger och mycket annat. Det skulle också ge Rinkeby positiva sociala effekter och öka Rinkebys allmänna anseende. Att placera biståndsmyndigheten vid Sergels torg får ingen av dessa effekter. Arkitektoniskt hamnar byggnaden i en bebyggelse som verkligen har karaktären av maktens murar, med bankpalats och marmormastodonter där få människor känner sig hemma. Arkitekturen kring Sergels torg uppfattas som något som de flesta medborgare inte har något gemensamt med. Det är en plats där man uppehåller sig för att man måste gå dit i något ärende. De associationer som jag fick när jag hörde talas om den nya myndighetens placering var att det skulle bli en placering dit det är lätt att ta sig för diverse jetset-människor. Det blir en skrytbyggnad bland andra skrytbyggnader och arkitektoniska maktmonstrum. En placering i Rinkeby skulle också innebära att tjänstemännen dagligen kommer att möta många personer som kommer från länder som kanske fått bistånd från just Sverige. Man skulle kunna engagera dessa människor i arbetet. En annan aspekt är faktiskt hyran, trots vad statsrådet anför om att organisationskommittén lyckats förhandla fram ett bättre förslag. Fonsecas förslag innebär 10 miljoner mindre i kostnad om året plus alla andra positiva effekter på näringslivet i Rinkeby. Dessa 10 miljoner skulle jag mycket väl kunna tänka mig att i stället lägga på t.ex. barnbidraget. Det finns andra vinster än de ekonomiska med att förlägga en myndighet till just Rinkeby. Den delegation som nu skall arbeta med de invandrartäta storstadsområdena skulle kunna ha detta som en åtgärd. Där diskuterar man bl.a. arbetstillfällen. Att förlägga myndigheten till Rinkeby skulle ha varit ett positivt bidrag till den problemlösning som delegationen jobbar med. Jag menar att regeringen faktiskt vid vissa tillfällen skall ingripa just i myndigheters placering på samma sätt som man har gjort tidigare. Jag instämmer därför i Fonsecas begäran att statsrådet omprövar beslutet.
Fru talman! Som jag sade inledningsvis är det regeringens politik att överlåta frågor när det gäller lokalplacering till myndigheterna själva. Egentligen har regeringen bara att godkänna hyresavtalens längd om de överstiger sex år, vilket här är fallet. Vi har vid en noggrann avvägning av olika faktorer, och då inte minst SIDA-personalens egna synpunkter och fackföreningarna där, kommit fram till att det inte fanns tillräckligt kraftiga skäl för att ingripa på detta sätt mot den bedömning som har gjorts av de närmast berörda själva. Det är inte ett gammalmodigt synsätt att delegera ner ansvaret och låta myndigheter själva bestämma lokalplaceringen inom givna ekonomiska ramar. Det är tvärtom ett modernt synsätt som vi hoppas skall ge incitament till att vi får billigare och trivsammare lokaler för våra myndigheter. Jag känner som sagt sympati för många av de argument som framförs av Juan Fonseca och Ulla Hoffmann. Men jag kan inte se att den här frågan har att göra med synpunkter på citys arkitektur eller för den delen värdet eller icke värdet av utlokalisering av myndigheter till förorterna. Jag anser själv att vi bör göra mer i den vägen. Det behövs en kraftfull satsning för att bemöta den oroande tendens som finns till segregation och utslagning och samtidigt ta vara på den kreativitet som finns ute i förorterna. Men det är inte i första hand mitt departement som har att syssla med detta. Det måste till en gemensam kraftfull satsning för att bemöta negativa tendenser och ta vara på det positiva kring den här problematiken. Det pågår sådant i en storstadssatsning och på andra områden. En del av detta ligger t.ex. hos invandrarministern. Detta är insatser som verkligen behövs för att komma åt de problem som har belysts här. Det finns människor i centrum också, för att bemöta det Ulla Hoffmann sade. Ett av biståndsmyndighetens uppdrag är att föra ut information till allmänheten om verksamheten. Det gör man om man är centralt belägen i en lokal som inte kostar mer än den man har i dag. Dessa skäl leder mig, nu som tidigare, till att stå fast vid att kommittén inom biståndsmyndigheten har gjort en god bedömning av läget. Jag finner därför ingen anledning att överpröva den prioritering som de har gjort.

Fru talman! Låt mig inleda med att ta upp det som biståndsministern sade sist. Han sade att information till allmänheten är mycket viktig och att det är därför man vill placera biståndsmyndigheten i centrala Jag vill gärna ställa en fråga till Pierre Schori. På vilket sätt skulle informationen till människor i Stockholm och övriga landet försvåras om biståndsmyndigheten skulle ligga i ett bostadsområde som Rinkeby? Rinkeby ligger 16 minuter från Stockholms city med tunnelbanan. På vilket sätt skulle detta försvåras? Jag tror att det skulle vara tvärtom. Jag tror att en biståndsmyndighet skulle skapa så stor entusiasm i ett bostadsområde som Rinkeby att de som arbetar inom biståndsmyndigheten skulle ha väldigt mycket att göra med alla de människor som bor där. Samtidigt har det en annan fördel. Jag misstänker att väldigt många tjänstemän som jobbar inom SIDA och biståndsmyndigheterna träffar många människor som kommer hit från andra länder. Närheten till Arlanda är också ett bra konkret argument för oss. Arlanda ligger närmare Rinkeby än själva city. Jag har all respekt för riksdagen, och jag är ny här. Jag har all respekt för fattade beslut, men jag tycker att det är märkligt att vi som politiker skall fråntas möjligheter att påverka direktörerna, oavsett vilka politiska kulörer de har, när de vill besluta om var man skall placera viktiga myndigheter. Jag kommer att försöka se till att vi har möjlighet att påverka och lägga fram önskemål när en institution skall flytta. Jag har inte sagt att det är ett gammalmodigt synsätt att låta myndigheterna bestämma. Jag har sagt att det är gammalmodigt att tro att allt som sker i Stockholm och i landet skall ske i city. Jag tycker att det är gammalmodigt att tänka att det mångkulturella Stockholm och Sverige som finns ute i förorterna inte skulle vara ett bra alternativ. Det är faktiskt ett nytt sätt att tänka att förlägga det som är kreativt till kreativa områden. Därför bör Pierre Schori fundera noga på sitt beslut. Han skulle kunna ta hem en stor politisk poäng med detta. Pierre Schori är faktiskt politiker och inte tjänsteman.
Fru talman! Jag är faktiskt inte ute efter några politiska poäng. Jag tror att det är svårt i den här situationen. Oavsett vilket beslut som fattas kommer det att finnas frågetecken hos en del. Jag anser att det är viktigt att vara centralt belägen för en myndighet som också vill verka aktivt mot allmänheten och behöver göra detta för att föra ut information och ha debatter och liknande. Med all respekt för Rinkeby tror jag att det rör sig mer folk i centrum än i Rinkeby. Jag tror också att värdet av att Juan Fonseca har ställt den här interpellationen ligger i att vi har fått en diskussion om myndigheters placering, om lokaliseringspolitiken för dem. Jag har också sett på reaktioner från borgarråd och andra politiska representanter i Stockholm att det finns ett starkt intresse att ta itu med de problem som har uppstått till följd av att vi tillåtit att det har gått så långt som det har gjort i vissa förorter. Samtidigt kan man ta vara på den kreativitet som finns. Men i det här fallet vill jag inte ingripa med regeringsmakten och överpröva ett beslut i en situation där vi, enligt en överenskommelse från i fjol, har bestämt oss för att myndigheterna själva skall få avgöra detta. De skall själva med sin personal, sina fackföreningar och sin ledning få avgöra vilket som blir ekonomiskt, personalpolitiskt och även allmänpolitiskt bäst för myndigheten och dess verksamhet, och därmed för oss alla. Jag tycker inte att det finns skäl som talar för ett ingripande i detta fall. Jag tycker att vi skall hålla fast vid den principen att myndigheterna själva får ta ansvar inom de ekonomiska ramarna och göra denna bedömning. Jag tycker att deras bedömning är riktig. Segregation och andra problem i förorterna måste vi ta itu med kraftfullt, men på andra sätt och i en samlad satsning.

Fru talman! Precis som Juan Fonseca vill jag kommentera detta med informationen till allmänheten. Jag tycker också att det är viktigt att allmänheten skall kunna uppsöka de olika myndigheterna. Men med tanke på SIDA:s nuvarande placering tror jag faktiskt att det är enklare att ta sig ut till Rinkeby med tunnelbanan än vad det är att leta sig fram till SIDA med de allmänna kommunikationerna. Vi är ju beroende av detta om vi vill söka information. Jag tycker att det är väldigt positivt att statsrådet tar den här diskussionen om utlokalisering av olika myndigheter som tecken på att det är viktigt att vi samordnar alla resurser för att lösa problemet med segregationen, speciellt i storstadsområdena. Det visar på att det finns ett stort värde i att ta upp dessa frågor, även om jag har förstått att beslutet om den nya biståndsmyndighetens placering redan är fattat.
Fru talman! Jag skall inte förlänga debatten, men detta är faktiskt en mycket viktig fråga. Det är en samhällsutvecklingsfråga. Ibland är det så att man måste ta ställning. I dag handlar det om en myndighet som Pierre Schori är politisk chef för. Pierre Schori skulle kunna gå i spetsen för förändringar när det gäller boendesegregationen. Någon måste ta initiativet. Why not Pierre Schori? Han är biståndsminister och en gammal kämpe för förbättrade villkor i tredje världen. Det skulle passa perfekt för Pierre Schori. Jag har förståelse för Pierre Schoris slutsatser när det gäller tjäntemannahanteringen av frågan. Men jag har ingen förståelse för den politiska hanteringen. Jag är faktiskt kritisk till den. Det är därför jag fortfarande tycker att Pierre Schori bör fundera på sitt beslut. Jag vill härmed överlämna till Pierre Schori tre skisser där tre olika alternativ beskrivs för placering av biståndsmyndigheten i Rinkeby. De kan skräddarsys, om man så vill. Det är tre olika områden i Rinkeby. Jag tycker att Pierre Schori i alla fall skall titta på dem. Fru talman! Med all respekt för personalen inom biståndsmyndigheten, ibland kan dessa frågor inte endast bestämmas av personalen.
Fru talman! Som ett sista inlägg skulle jag vilja säga följande. Om man följde Juan Fonsecas resonemang fullt ut fanns det lika goda skäl att överväga en placering av den nya biståndsmyndigheten i exempelvis Botkyrka, Rosengård i Malmö eller andra områden i Göteborgstrakten. Men detta har inte varit syftet. Detta ingår inte i en lokaliseringspolitik. Jag tycker att de skäl jag har redovisat här håller, att myndigheten själv skall få vara med och ta ansvar och göra en ekonomisk och allmänpolitisk bedömning. Det är en ny politik, som har att göra med delegering. Skulle det visa sig att det har begåtts hårresande fel kan vi naturligtvis ingripa. Jag har inte funnit att det har varit så. Juan Fonseca vet att vi delar samma värderingar i denna fråga. Med all respekt tror jag att detta är det riktiga beslutet. Jag tackar för intresset för den debatt som har väckts med anledning av interpellationen.

Fru talman! Tack för svaret, fru statsråd. Jag har kritiserat de långa handläggningstiderna och mellan raderna t.o.m. ifrågasatt nämndens existens. Jag undrar om det finns ett berättigande för den när den inte reagerar på en anmälning förrän efter sju månader, som i ett fall jag har beskrivit. Jag tog upp två fall i min interpellation. Det ena fallet är en anmälan från en tidigare ledamot i denna riksdag, Roland Lundberg från Malmö. Den 14 juli i fjol gjorde han en anmälan om en påannons inför ett Rapportinslag. Han fick ett besked den 15 februari i år, drygt sju månader senare. Jag anmälde själv också ett program, Norra magasinet, i november månad i fjol. Jag har bara fått besked om att anmälan är registrerad. Nu talar statsrådet om att man kommer att ge nämnden bättre resurser och att det kan innebära möjligheter att handlägga ärendena snabbare. Skall man vänta sex månader på ett svar på en anmälning av ett inslag i ett TV-program eller radioprogram kan sakens aktualitet för länge sedan ha försvunnit. Jag vet att nämnden inte kan ta upp alla anmälningar. Men när det är direkta felaktigheter borde man göra det på ett bättre vis än man har gjort tidigare. I det fall jag tar upp var det ett totalt felaktigt påstående som framfördes i en påannons. Det gjordes ungefär tre månader före valet i höstas. Det kan i och för sig ha haft en viss inverkan på valdebatten. Fru talman! Jag vet att statsråd inte skall svara på frågor om enskilda fall.

Fru talman! Jag är fullt medveten om statsrådets svårigheter att besvara frågor om enskilda sakfall. Men det handlar om att för skattebetalarna kunna motivera Granskningsnämndens verksamhet. Nämnden skall ju granska att programföretagen följer gällande avtal och regler. I det fall som jag tar upp har programföretaget bevisligen uttryckt en totalt felaktig uppgift. Granskningsnämnden noterar då bara att så har skett men ingenting mera händer. Då kan jag förstå att det kan finnas ganska många människor som undrar om skattebetalarna verkligen behöver betala pengar till denna nämnd, om den inte kan somna in i stället, så att vi kan spara in några kronor där i alla fall.

Fru talman! Regeringen har föreslagit en indragning med 560 miljoner när det gäller Sveriges Radio och Sveriges Television. Det finns mycket att säga om det, men det skall jag inte göra här och nu. Förslaget har inte behandlats av riksdagen ännu, men det har ändå inneburit att Sveriges Television har tagit till intäkt att kraftigt vilja ändra Sveriges Televisions organisation i strid med avtalet med staten. Den innevarande avtalsperioden är fyra år. Den sattes så för att man skulle ha tid på sig att på djupet diskutera allmänradion och allmän-TV:ns situation i den nya mediesituationen. Detta kritiserade Socialdemokraterna väldigt hårt. Man ville i stället ha en sexårig avtalsperiod för att ge en ökad långsiktighet till verksamheten. Nu hör jag i TV att Margot Wallström för sin del inte ser några hinder för eller har någonting emot Sveriges Televisions förslag. I en tidning har det stått att Margot Wallström anser att beslutet nu ligger i riksdagens händer. Jag undrar vad som egentligen menas. För det första: Varför har inte regeringen och Margot Wallström i samband med budgetförslaget redovisat att avtalet måste omförhandlas? För det andra: Har Margot Wallström givit carte blanche till Sveriges Television när det gäller att gå vidare med omstöpningen av hela televisionen? För det tredje: Skall riksdagen nu hux flux omförhandla avtalet med Sveriges Television, utan någon egentlig politisk beredning? För det fjärde: Håller regeringen på att arbeta med ett förslag till riksdagen, och kommer det i så fall i tid innan budgetförslaget antas här i riksdagen?

Fru talman! Det är bra att Margot Wallström ger besked om att beredningen inför det nya avtalet skall fortsätta. Jag förstår inte riktigt när Margot Wallström säger att riksdagen skall godkänna. Om det är en ändring av samordning och effektutnyttjande när det gäller nyhetskanalerna som sker i enlighet med avtalet har riksdagen ingenting med det att göra. Jag tycker inte heller att Margot Wallström skulle ha det. Det är ju företaget självt som skall fatta besluten inom ramen för avtalet. Det har varit en grundläggande princip att varken riksdag eller regering skall lägga sig i det under avtalsperiodens löptid. Nu verkar det som om Margot Wallström i alla fall tar emot och ger carte blanche därför att det verkar rimligt att ha en sådan samordning. Men det har också redovisats ytterligare ett förslag, om att distriktsproduktionen skall samordnas, medan det är i avtalet reglerat att den skall ske i en speciell kanal. Frågan är fortfarande vad som egentligen gäller här. Margot Wallström säger nu att riksdagen skall studera detta. Riksdagen har inte med detta att göra under löpande avtalsperiod, om det inte sker kraftiga förändringar. Det är därför helt olämpligt att riksdagen skulle ta ett eget initiativ.

Fru talman! Får jag tolka detta på det sättet att Margot Wallström egentligen anser att inget i avtalet skall behöva ändras, eftersom det uppenbarligen gäller åtgärder av mer effektivitetshöjande karaktär? Vi hade en lång och bra diskussion inför det nya avtalet, och den gick ut på att politikerna under löpande avtalsperiod inte skulle lägga sig i verksamheten. Det vore därför definitivt fel av oss politiker att lägga in en efterhandstolkning av vad avtalet egentligen innebär. Det är upp till avtalsparten Sveriges Television att själv göra detta. Den här diskussionen har ställt till en mycket stor oreda, och jag tycker att Margot Wallström bör ta sig tid att fundera igenom detta för att åter skapa klarhet om att vi politiker inte från vare sig riksdag eller regering skall lägga sig i detta genom samtal med styrelsen under löpande avtalsperiod.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till utbildningsminister Carl Tham om den kompetensinriktade eftergymnasiala utbildningen. Det pågår i många länder en utveckling av den kvalificerade yrkesutbildningen. Tyskland med sina Fachhochschulen är ett exempel på detta. I Sverige finns det en del utbildningar på universitet och högskolor, en del som påbyggnadsutbildning inom komvux och en del vid fristående skolor, liksom också inom näringsliv och organisationer. Det pågår nu en utredning om kompetensinriktad eftergymnasial utbildning. Jag undrar hur utbildningsminister Carl Tham ser på den fortsatta utvecklingen för yrkeshögskolan. Skall den bygga på högskolans kunskapssyn eller på arbetslivets erfarenhetsbaserade förhållningssätt?
Fru talman! Det är helt riktigt att det pågår en utredning om detta, och den kommer såvitt jag vet att presentera sina förslag redan om några veckor. Vi skall då noga studera dess betänkande. Meningen med en utredning är ju att man skall studera och analysera dess resultat. Efter detta är jag beredd att ge svar på dessa frågor.
Fru talman! Viktiga komponenter att tänka på i detta sammanhang är vem som signalerar om behovet, vilken bredd på kompetensen som det skall handla om och t.ex. hur regioner och näringsliv kommer in. Det finns alltså många viktiga faktorer att ta ställning till, och jag undrar om Carl Tham kan ge besked på någon punkt i dag.
Fru talman! Man skulle kunna diskutera mycket här, men jag tycker att det vore olämpligt att göra det innan utredningen har lagt fram sitt förslag. Det är därför som vi har en utredning. Dess resultat bör också skickas ut på remiss, så att vi får in synpunkter från olika håll. Som frågeställaren säger kan det anläggas en mängd synpunkter på detta, men vi bör avvakta utredningen innan så sker.
Fru talman! Under den förra mandatperioden påbörjades ett utvecklingsarbete för att främja den ideella sektorn. Bl.a. tillsattes en beredning för detta ändamål, och den påbörjade ett mycket ambitiöst arbete, som bl.a. resulterade i ett antal rapporter. Min enkla fråga till civilministern är: Vad har hänt med den ideella beredningen?
Fru talman! Det som har hänt är att vi har tyckt att den ideella beredningens arbete bör sättas in i ett något bredare sammanhang. Vi vet att frivilligarbete och folkrörelseverksamhet också befrämjar medborgarnas delaktighet och demokratins liv i ett samhälle. Vi har därför under en tid arbetat med att utforma delvis nya direktiv för den ideella beredningen. Vi kommer förmodligen också att döpa om den något för att markera att den ideella beredningen får ett än bredare uppdrag, som handlar om den demokratiska utvecklingen. Detta ideella arbete inom folkrörelserna kommer att spela en mycket stor roll. Jag räknar med att inom kort kunna presentera direktiven och även dem som skall fortsätta att arbeta med dessa frågor.
Fru talman! Det är intressant att detta skall sättas in i ett bredare sammanhang liksom även att man har tagit så lång tid på sig för att fundera över hur detta bredare sammanhang skall se ut. Det är inte möjligt att få reda på någonting om dessa direktiv i dag - om i vilken riktning de går och hur de skiljer sig från det arbete som pågick?
Fru talman! Jag kan inte gå in på några detaljer, eftersom vi ännu inte har delat ut dessa direktiv i någon större krets. Vad jag kan säga är att det arbete som den ideella beredningen bedrev och som i stor utsträckning handlade om projekt i olika delar av landet, bl.a. frivilligcentraler och landsbygdsutvecklingsprojekt, kommer att fortsätta men kommer att vara en del i ett projekt som kommer att rymma kanske två eller tre delar.
Fru talman! På den förra regeringens förslag antog riksdagen en ny lotterilag, som gäller sedan årsskiftet. Meningen var att folkrörelsernas lotterier skulle få bättre möjligheter att hävda sig på en marknad som domineras av de statliga spelbolagen. Jag skall nu inte ta upp frågan om den uteblivna introduktionen av värdeautomater utan vill i stället framföra en fråga om den typ lottförsäljningsautomater vilka i den nya lagen definieras som spelautomater och för vilka några nya tillstånd därför inte kan ges. Marita Ulvskog är: Varför har civilministern nonchalerat riksdagens beslut om den femåriga övergångsperioden?
Fru talman! Jag bestrider bestämt att jag skulle ha nonchalerat riksdagens beslut på denna punkt. Däremot har det företag som producerar dessa lotteriautomater begärt att få typgodkänna en helt ny typ av lott till dessa automater. Det skulle handla om en lott med betydligt högre värde. Den frågan har regeringen nu avgjort. Vi har avslagit automatföretagets begäran att få typgodkänna en ny typ av lott. Lotteriinspektionen, den nya myndighet vi har från 1 januari, har i uppdrag att titta närmare på lotteriapparater för att ta reda på hur många de är och vad de betyder för det lokala föreningslivet. Det är kommunerna som beviljar lotteritillstånd för de lotteriautomater som fanns före den nya lagens tillkomst, inte regeringen eller lotteriinspektionen. Eftersom ett antal riksdagsledamöter har bidragit till att skapa förvirring i denna sak kommer lotteriinspektionen nu att gå ut med information till föreningslivet och kommunerna om vad som gäller, nämligen att det, precis som förut, är kommunerna som avgör om de apparater som redan har tillstånd kan få fortsätta att ha det under övergångsperioden.
Fru talman! Man kan konstatera att upprinnelsen till den förvirring som råder ligger i uttalanden från civilministerns och regeringens sida, i samband med prövningen av den fråga vi nu fick relaterad. Jag beklagar att förvirringen över huvud taget uppstått.

Fru talman! Skolfrågorna är ju inte min huvudverksamhet. Frågan om komplettering är en evig fråga i utbildningssammanhang. Man kan vrida och vända på detta på många sätt. Om man har ett system som innebär att man kan förbättra sina betyg sedan man avslutat skolan medför det andra typer av problem. Det har vi erfarenhet av sedan tidigare. När det gäller elevers möjligheter att komma in på högskolan från gymnasieskolan är det allt mindre beroende av betygen än tidigare. Vi har naturligtvis behörighetskraven. Men i övrigt gäller många gånger andra villkor, exempelvis högskoleprovet och bedömningar och kriterier som de olika högskolorna satt upp. Man kan t.o.m. i vissa fall tycka att detta gått litet väl långt. Frågan om antagning till högskolan utreds nu, och förslagen kommer att presenteras under våren.

Fru talman! Jag vet inte vilken tidningsuppgift Elisabeth Fleetwood syftar på. Frågan om antagning till högskolan är föremål för utredning. När den kommer med sina förslag får vi ta ställning till dem. Det handlar då dels om vilka behörighetskrav som skall gälla, dels vilka antagningsbestämmelser som skall gälla för olika studieprogram vid olika universitet och högskolor. Önskemålet har varit att utan att frångå principen om högskolans självständighet uppnå en något större nationell samordning än vad vi har i dag. Det är ju också något som har kritiserats i hög grad, inte minst från studenthåll. När det gäller kompletteringsfrågan är problemet just det som vi tidigare kallat kompletteringseländet, dvs. att man efter genomgången skola kunde bygga på sina betyg och komma i ett bättre läge vid antagning till högskolan. Genom ett annat betraktelsesätt kan man nu på andra sätt konkurrera om att vinna inträde till högskola, t.ex. genom högskoleprov och andra antagningsvillkor.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

Men att på nytt införa ett system som innebär att man kan komplettera för att få bättre betyg i ämnen som man redan har avslutat är ingen bra väg för att förbereda sig för högskolan. Det finns mycket bättre sätt för detta.

Fru talman! Regeringen har beslutat att söka medlemskap i det s.k. Schengenavtalet. Med anledning av detta vill jag rikta några frågor till vice statsministern. Vad kommer att gälla vid gränsen mot Danmark under övergångsperioden? Danmark tänker ju tydligen bli medlem före Sverige. Hur lång tid kommer förhandlingarnas genomförande att handla om? Vilka konsekvensutredningar kommer vi att få se när det gäller bl.a. knarkproblematiken?
Fru talman! Det har inte fattats något beslut om hur man skall göra när det gäller Schengenavtalet, om man skall ansöka eller inte ansöka. Vad som nu pågår är en ordentlig genomlysning av frågan, både nationellt och nordiskt. Frågan är ju sådan att vare sig vi gör något eller inte blir vi berörda. Någonstans kommer det att gå en tydligare gräns mellan oss och andra länder. Vi vill ju helst få en sådan lösning att vi kan bevara den nordiska passfriheten och ändå ha en stor öppenhet gentemot EU-länderna.
Fru talman! Det här är ju ingen ny fråga. Den var ju uppe väldigt mycket under debatten kring medlemskap respektive inte medlemskap. Jag är mycket förvånad över att man inte i förhandlingarna inför medlemskapet tillsammans med de andra nordiska länderna tog upp frågan om den nordiska passfriheten. Jag kan förstå att det av taktiska skäl inte var så lämpligt att lyfta fram den frågan till debatt. Men den andra viktiga debattfrågan under EU-förhandlingarna var just knarkproblematiken och vad det riskerna med öppna gränser innebar. Det verkar nu vara väldigt bråttom, i alla fall enligt vad vi fick reda på vid Nordiska rådet.
Fru talman! Vad som skedde och hur långt man kom under förhandlingarna med EU skall ju inte jag ansvara för, eftersom det då var en annan regering. Frågan har komplicerats av att Norge inte sade ja till EU. Därmed är situationen en annan än vad den hade varit om länderna hade kunnat gå med som en gemensam grupp. Det är därför som vi analyserar frågan väldigt ingående. Det positiva med den friare rörligheten får vägas mot sådant som kan vara problem, t.ex. riskerna med narkotikahandeln. Vi får tillfälla att återkomma till frågan här i kammaren och också i EU-nämnden och även i Utrikesnämnden.
Fru talman! När det gäller förhandlingarna sade sig statsministern och oppositionsledaren vara överens om förhandlingsresultatet. Jag förutsätter då att man hade tagit med alla de känsliga punkter som man ville förhandla om. På den punkten har jag inte fått svar. Det måste finnas ett annat skäl till att man inte tog upp frågan. Dessutom ansökte inte Island om medlemskap i EU. Island stod alltså utanför. Och vi visste ju att det var mycket osäkert om man skulle kunna manipulera det norska folket till att rösta ja. Vad kommer att gälla i fråga om knarket och polissamarbetet?
Fru talman! Jag vänder mig först emot uttrycket "manipulera folk till att säga ja" som Marianne Samuelsson använde. Svenska folket är moget nog att självt fatta sina beslut. Frågan har komplicerats av att Norge inte gick med i EU. Som bekant har vi en vidsträckt gräns mot Norge. Det är klart att den borgerliga regeringens förhandlare inte kunde förutse alla detaljer när man arbetade med frågan fram till dess att avtalet kom till. Låt oss nu göra vad vi kan för att hitta en nordisk lösning - det är det viktiga för oss - där vi ändå inte missar det som kan vara det positiva med avtalet, nämligen den fria rörligheten. Alla länder vill bekämpa knarkhandeln, och i det sammanhanget tror jag inte att Schengenavtalet innebär någon svårighet.
Fru talman! Med anledning av Marianne Samuelssons fråga bör man känna till att den förra regeringen gjorde en ganska omfattande konsekvensanalys av de olika alternativen medlemskap tillsammans med eller utan Norge. Min fundering är vad Marianne Samuelssons linje är i den här frågan. Hon var ju också aktiv i EU debatten. Är det så att Marianne Samuelsson nu genom sitt agerande vill upprätta passkontroller mellan Sverige och Norge? Det är ju det som är alternativet om man fullföljer Marianne Samuelssons inställning.
Frågan är riktad till utrikesministern. Det är inte möjligt för ledamöterna att replikera varandra.
Fru talman! Då ber jag om ursäkt. Jag hade ingen synpunkt när det gäller ministerns inställning.
Fru talman! Just den frågan gör det hela väldigt tydligt. Det är lätt att kritisera förhållandena som de nu har blivit. Länderna som har anslutit sig till Schengenavtalet har beslutat att det skall träda i kraft den 26 mars. Att kritisera är en sak. Förhållandet existerar ju likväl och man måste på något sätt komma till rätta med det. Man kan inte komma runt det. Vi får svårigheter hur vi än gör, och då gäller det att göra det bästa möjliga av situationen.

Fru talman! Jag har i dag haft besök av 50 elever från Valla folkhögskola i Linköping - jag tror att de flesta av dem sitter kvar på läktaren. De hade ett antal frågor till mig, och det var en fråga som jag inte hade något bra svar på. I Sverige finns det ett antal företag - Scan, Farmek och en del privata företag - som importerar kött. Sedan maler man ner en del av köttet och säljer det som köttfärs, men man anger då att köttfärsen är svensktillverkad. Från etisk och moralisk synpunkt är det beklämmande att det är tillåtet att göra så här. Jag undrar om det finns någon tanke på att åtgärda detta.
Fru talman!

Man är alltså tvungen att ange att osten är tillverkad i Danmark. Det finns däremot inga regler när det gäller ursprungsmärkning av kött. En del slakterier och stora kedjor i Sverige har deklarerat att de på frivillig väg kommer att ursprungsmärka kött. Man kommer då också att ange om det rör sig om svenskt kött som har malts i Sverige och alltså inte utländskt kött som har malts i Sverige och sedan märkts med en svensk flagga. Men detta är ett frivilligt åtagande. Jag hoppas att vi skall kunna få en bredare information och kunna uppnå en något mer förplikande uppgörelse just när det gäller ursprungsmärkningen. Jag och jordbruksminister Margareta Winberg kommer inom de närmaste veckorna att ha en överläggning med köttbranschens företrädare i Sverige för att försöka lösa den här frågan och för att få till stånd en heltäckande uppgörelse. Men det gäller då sannolikt en i grunden frivillig överenskommelse som gäller bara för Sveriges del.

Fru talman! Jag har en fråga till Carl Tham med anledning av de frågor som vi arbetar med i utbildningsutskottet. Jag skulle vilja veta vilken bedömning det är som ligger bakom regeringens förslag om extra stora nedskärningar vid Sveriges lantbruksuniversitet i förhållande till alla övriga universitet och högskolor.
Fru talman! Som Beatrice Ask vet har det av tradition och av sakliga skäl varit så att SLU lyder under Jordbruksdepartementet på grund av den när anknytningen till jordbrukets och skogsbrukets olika verksamheter. Det sker ju ingen avvägning när det gäller anslagen till universitetssektorn visavi SLU. Såvitt jag förstår är de besparingar som har genomförts där betingade av det allmänna läget - framtvingade besparingar - och av att det var möjligt att genomföra besparingar utan att en väsentlig del av verksamheten allvarligt skulle skadas.
Fru talman! Det var ett allvarligt besked. Skall jag tolka det som att regeringen inte har överläggningar över departementsgränserna? Sveriges lantbruksuniversitet ägnar sig ju inte enbart åt jordbruksfrågor. Man ägnar sig i högsta grad åt miljöfrågor och frågor som rör väldigt vida fält. Det måste ju finnas en ordentlig argumentation i botten för skälet till att man gör på det här viset. Sedan finns det ju forskningsprojekt som ligger under andra finansieringsformer där näringen får ta ett mycket stor ansvar och där regeringen också gör neddragningar. Vad jag undrar över är varför man ger sig på Sveriges lantbruksuniversitet i särskild ordning. Jag vill därför ha bekräftat att svaret på den frågan är att man inte har pratat med varandra mellan de olika departementen.
Fru talman! Det kan Beatrice Ask inte få bekräftat. Det är självklart att regeringen ser på hela budgeten och att det sker avvägningar. Men det sker inte någon specifik avvägning mellan vad som å ena sidan går till Uppsala universitet och vad som å andra sidan går till SLU. Jag är helt på det klara med att SLU har en mycket omfattande verksamhet, som jag i olika kapacitet har varit indragen i när det gäller såväl energi och miljö som u-landsbistånd. Men den samlade bedömning som regeringen har gjort är att dessa besparingar är möjliga att genomföra - även om det naturligtivs alltid är tråkigt med besparingar - och ändå vidmakthålla den viktigaste delen av både utbildning och forskning.
Fru talman! Utbildningsministern måste väl ändå dela den uppfattningen att man inte kan tolka detta på något annat sätt än att regeringen ger lägre prioritet åt den forskning och de utbildningar som bedrivs vid Sveriges lantbruksuniversitet än vid andra universitet och högskolor. Mitt intresse gäller vad som är skälet till detta. Jag kan faktiskt inte begripa varför det skall anses mindre viktigt. Jag har inte heller i de resonemang som vi hittills har haft kunnat få klart för mig att Sveriges lantbruksuniversitet tidigare på något sätt skulle ha varit övergött. Finns det inga klara motiv till att man gör dessa stora neddragningar på Sveriges lantbruksuniversitet?
Fru talman! Det finns ett mycket generellt motiv, och det är att den regering som Beatrice Ask tillhörde efterlämnade ett av Europas största budgetunderskott. Då krävs det besparingar för att se till att detta budgetunderskott minskar. Då måste det göras besparingar också på annat håll - tyvärr, vill jag säga - än inom forskningssektorn. Det är ett mycket handfast motiv till att det måste ske besparingar. När det gäller t.ex. miljöforskning och bistånd, som ju är en viktig del av SLU:s verksamhet, har sektorsmyndigheterna, Naturvårdsverket och SIDA, en omfattande uppdragsforskning som lagts ut på SLU och som kommer att fortsätta. Det är alltså inte så att man genom dessa besparingar måste dra ner på den viktigaste delen av SLU:s undervisning och forskning.

Herr talman! Tillsynen över den yrkesmässiga trafiken behöver skärpas. Viktiga steg i den riktningen har redan tagits. Genom det från den 1 januari införda kravet på taxiförarlegitimation har många olämpliga taxiförare försvunnit från näringen. Av 35 000 ansökningar om taxiförarlegitimation har drygt 6 000 för bristande yrkeskunnande. Länsrätterna har i vissa fall ändrat på länsstyrelsens beslut om att vägra taxiförarlegitimation för kriminellt belastade taxiförare. För närvarande har länsstyrelsen inte rätt att överklaga länsrättens dom. Som jag nämnde redan vid den allmänna frågestunden den 7 februari har emellertid en utredning på mitt initiativ lagt fram ett förslag om att länsstyrelsen skall ges rätt att överklaga länsrättens dom i fråga om bl.a. taxiförarlegitimation. Förslaget är för närvarande under remissbehandling, och regeringens avsikt är att snarast möjligt lämna förslag till riksdagen i denna fråga. Regeringen har dessutom beslutat om obligatorisk plombering av taxametrar och även gett Vägverket i uppdrag att göra taxametrarna säkrare för att bl.a. underlätta skattekontroll och kontroll av att regler om kör och vilotider efterlevs. Rikspolisstyrelsen och Däri ingår bl.a. ett program för utbildning av polisen i yrkestrafikfrågor, i syfte att i samverkan med länsstyrelserna effektivisera övervakningen. Den sittande Yrkestrafikutredningen överväger bl.a. vilka sanktioner vid överträdelser av bestämmelser som kan anses behövliga för att undanröja missförhållanden inom yrkestrafiken. Jag för min del välkomnar alla sådana förslag.
Herr talman! Fru statsråd! Jag tackar för svaret. Vi kan konstatera att det framför allt i storstäderna - Göteborg, Stockholm och Malmö - råder kaos inom taxinäringen. I praktiken är det en omöjlig situation för de taxiföretag som försöker bedriva en seriös verksamhet. I Malmö kan jag bevittna att man kan åka runt hela kommunen för strax över 30 kr. När man vet hur mycket en taxi behöver få in per pass för att det skall gå runt förstår man att det här inte går lagligt till. Det finns alltså en avancerad form av kriminell verksamhet. Herr talman! Jag är också medveten om att de åtgärder som vi nu försöker åstadkomma för att lösa problemen i storstäderna skapar problem på landsorten. Där förstår man inte de nya bestämmelserna eftersom de inte behövs. I vissa fall har de bevisligen åstadkommit en försämrad service på landsorten. Tyvärr känner många i dag en otrygghet inför att färdas med taxi. Jag är väl medveten om att det är lätt att vara efterklok. Tänk om någon hade haft facit i hand, vilket självfallet inte var möjligt, i debatten den 5 maj i fjol i riksdagen. Tänk om denne någon hade nämnt att sådana här personer kommer att få sina överklagningsyrkanden bifallna! Då hade han eller hon förmodligen blivit utskrattad. Men så är fallet i dag. Jag skall bara kort nämna några överklaganden, där man har fått bifall. En person har misshandlat sin hustru två gånger, misshandlat en annan man, begått olika trafikförseelser och fått sitt körkort återkallat. Det finns ett annat fall som nästan är litet för egendomligt att ta upp här. En person hade begått brott mot griftefriden. Jag skall inte frossa i detaljerna, men på ren svenska var detta en psykopat. Detta skedde 1993. Han grävde upp en grav för att åstadkomma en viss psykologisk förbättring. Han fick först nej av länsstyrelsen, men länsrätten sade ja. Jag skulle inte vilja att min gamla mamma, om hon hade levt, skulle åka taxi med en sådan person. Det förslag som statsrådet har om att man skall ge länsstyrelsen rätt att överklaga länsrätternas domar hjälper inte. Det är ju fortfarande samma lagstiftning. Nu bara inkompetensförklarar statsrådet länsrätterna. Skall det vara en annan lagstiftning när man skall överklaga länsrättens beslut? Det som behövs är nya regler. Jag ber om ursäkt för en felaktig uppgift i min interpellation. Jag skrev att det cirkulerar ett rykte om att en person som hade begått en våldtäkt, dock icke i en bil, överklagade och fick behålla sitt förartillstånd. Det var dess bättre inte sant. Däremot har personer som har haft sexuellt umgänge med minderåriga barn vid flera tillfällen först fått nej, sedan överklagat och erhållit tillstånd att köra taxi. Detta beror på att länsrätterna i dag behandlar dessa frågor som rena körkortsfrågor. Men det handlar ju inte om kompetensen att framföra en bil. Det handlar om kompetensen att inge passagerarna, unga och gamla, trygghet när de färdas med taxibilar. Statsrådet säger att man skall verka för säkrare taxametrar. Det har vi gjort under många år. Dess bättre, eller dess värre, ligger alltid kriminella människor litet grand före oss. Det innebär att man fortfarande kan fuska. Framför allt är det billigt att fuska. Det är det viktiga. Den taxichaufför som fuskar med sin taxameter riskerar inte större böter eller högre straff. Det gör att många i praktiken struntar i lagstiftningen. I Danmark finns det ett taxametersystem som fungerar bra. Vägverket vet att det fungerar bra men verkar inte vilja prova detsamma. Är statsrådet beredd att i stället för att ändra överklagningsmetoden se till att lagstiftningen blir klarare? Vill hon medverka till hårdare straff mot de taxiförare som i sitt yrke bedriver kriminell verksamhet? Är statsrådet beredd att ändra rutinerna avseende tömning av taxametrar? Det är en viktig fråga. I det fallet finns det nämligen i dag ett mycket stort problem. Tack!
Herr talman! På ett område tror jag att Sten Andersson och jag kan vara överens, och det handlar om att det är viktigt att man skall vara trygg som kund när man åker taxi. Man är ju ganska utlämnad till den person som kör taxin. Jag hävdar att det här är någonting som vi strävsamt har arbetat politiskt med de senaste åren.

Det var ett väldigt stort motstånd vid det tillfället. Nu är jag glad att det gick att få med de dåvarande regeringspartierna på en bättre hantering. Jag har själv under de månader som jag har haft ansvaret för detta område fortsatt att ihärdigt jobba med de här förändringarna. Jag skall ta upp ett par saker när det gäller det arbete som pågår nu. Yrkestrafikutredningen, som tillsattes i höstas, arbetar under det här året och kommer att redovisa sina förslag senast i december, men man kommer också att lämna delförslag under våren. Utredningen skall göra en allmän översyn av lagstiftningen och en utvärdering av det som vi bl.a. har läst om i tidningar under de senaste månaderna. Jag tycker att man skall vara litet försiktig när man läser tidningsartiklar, och man bör ta reda på litet mera. En sak som vi har gått igenom är just möjligheten för länsstyrelsen att överklaga. Det är någonting som kan åstadkommas raskt, och det skall också göras. Men sedan kommer alltså en utvärdering av hela lagstiftningen. Det är naturligtvis inte lagstiftningens mening att man skall rida på smala undantag i lagstiftningen, utan meningen är självfallet att vi skall åka tryggt och känna att den som kör bilen har en oförvitlig vandel. En annan sak som jag vill påpeka handlar om taxametrar. Vägverket kommer med nya föreskrifter, och det pågår också en ordentlig utvärdering av de system som finns på taxametersidan. Jag kan inte bedöma om just det danska systemet eller den danska produkten är den absolut bästa, men jag vet att man tittar på flera varianter. Jag tycker att det är bra att vi har en öppen debatt om det här, men det vore förfärligt att säga att det i dag råder kaos. Då vänder jag mig emot "i dag". Kaoset kan finnas på vissa ställen, men det är av betydligt mindre omfattning i dag än det var för ett par år sedan.
Herr talman! Jag vet inte om det är kaos, men jag har läst intervjuer med t.ex. de poliser i Malmö som sköter översynen på fältet vad gäller taxiverksamheten. De påstår - rätt eller fel, men det är deras klara ord i tidningarna - att det fortfarande råder kaos. De anser att deras situation är närmast hopplös vad gäller möjligheterna att förbättra förhållandena. Statsrådet säger att poliserna skall få utbildning för att kunna bli effektivare på det här området. Det är väl bra, men hur blir det till sist i praktiken? Kan man misstänka att polisen kommer att prioritera den här verksamheten, mot bakgrund av den enorma arbetsbörda som poliserna har i all annan verksamhet? Statsrådet och jag är överens om att det skall vara tryggt att åka taxi. Det finns ingen anledning att ta upp det. Det var en litet onödig släng när statsrådet Uusmann talade om 1991-1992. Jag har här utskottsbetänkandet från 1995, och de reservationer som Ines Uusmann då skrev under var väl litet tama. Det är bara att läsa innantill i betänkandet. Ni var inte pådrivande när det gällde effektivisering och åtstramning. Det var nästan en oförskämdhet när statsrådet sade att man skulle ta reda på mera. Jag har faktiskt under flera månader försökt att ta reda på mera och sätta mig in i den här problematiken. Jag begriper fortfarande inte vad det skulle vara för underverk att länsstyrelserna plötsligt kan överklaga. Statsrådet måste hålla med om att det i grunden fortfarande är samma lagstiftning. Eller menar statsrådet att länsrätterna runt om i Sverige, som trots allt består av heltidsanställda jurister och erfarna nämndemän, inte kan tolka lagen? Det måste vara den slutsats man kan dra av statsrådets svar. Till sist vill jag åter nämna att man i Danmark har ett system som bevisligen fungerar. Jag vill påstå att varken taxiägare eller chaufförer är direkt nöjda, därför att de lär enligt uppgift inte kunna fuska bort en enda krona. I och med det borde det vara ett system som vi kan pröva i Sverige på ett betydligt bättre sätt än vad vi bevisligen har gjort hitintills.
Herr talman! Det är uppenbart att det är någon av oss som det är litet svårt att förstå - det kanske är jag. Jag sade faktiskt att Yrkestrafikutredningen har flera uppgifter. En av de uppgifter som den har fått på senare tid är att lägga fram ett förslag om möjlighet att överklaga länsrättens dom beträffande taxiförarlegitimation. Vad är det då för vits med detta? Det kanske man behöver fundera över. Jo, det svenska rättsväsendet fungerar så, att när vi får ett antal prejudikat där fall har prövats i högre rätt betyder det också att rättspraxis förändras. Det är därför som det är viktigt att den nya ordningen kan träda i kraft redan den 1 juli. Jag förutsätter att också Sten Andersson röstar för denna förändring när ärendet kommer till kammaren. Det är det ena. Det andra är - jag skall vara väldigt tydlig - att det i Yrkestrafikutredningens uppdrag också ingår att göra en översyn av lagstiftningen och lägga fram förslag till en sammanhållen författningsstruktur på det här området. Det innebär att vi kommer att föreslå förändringar i lagstiftningen om det behövs. Men vi skall inte göra det mot bakgrund av ett antal tidningsartiklar, utan efter en seriös utvärdering. Det är detta som Valter Nilsson och hans utredare håller på med just nu. Poliser, åklagare och andra - från Malmö eller andra delar av landet - är mycket värdefulla som resurspersoner, och de kan komma till Valter Nilsson och hans utredning eller till oss på departementet, så skall vi ta till oss de erfarenheter som de har.
Herr talman! Jag begriper väl att vi inte skall basera svensk lagstiftning eller svenskt regelverk enbart på tidningsartiklar, men det kan ibland vara så - det inträffar rätt ofta - att det som står i pressen trots allt är sant. Om man inte tror på det, förutsätter jag ändå att kommunikationen mellan länsstyrelserna i Sverige och statsrådets departement fungerar i så måtto att man sänder in exempel på de överklaganden som bifallits. Det kan inte vara någon sensation. Det är alltså skrivet på vitt papper, på klar svenska, för vilka personer som överklaganden har bifallits. Om vi hade vetat detta tidigare, statsrådet Uusmann, är jag övertygad om att vi inte hade drivit igenom den proposition och det betänkande som vi beslutade om i maj i fjol. Ingen av oss trodde väl att sådana här människor, som i dag bevisligen får köra taxi, skulle få lov att göra det. Jag vet inte hur man skall lösa detta. Ett rått sätt, som dess värre är omöjligt att genomföra, är att sätta en lapp på taxibilen för de chaufförer som har överklagat besluten gällande vad de tidigare sysslat med. Jag förstår att det skulle vara att gå mycket långt. Men det måste kännas otryggt för människor som vill färdas tryggt med taxi att veta att det kan finnas chaufförer som enligt min och många andras uppfattning icke borde få lov att framföra en taxibil i yrkesmässig trafik. Jag noterade också att statsrådet gjorde åtminstone en halv reträtt när det gällde referatet från 1991-1992. Jag har bevisligen i min hand ett betänkande från 1995, där statsrådet medverkade i reservationer som inte tillhörde de mest eldfängda utan som var ganska tama. Oavsett detta, herr talman, skall vi inte göra partipolitik av detta. Det viktigaste är att vi kommer fram till en gemensam syn på hur taxi skall fungera och ser till att myndigheterna får möjligheter att ta bort de taxiförare som bevisligen är olämpliga. Jag förstår fortfarande inte den stora poängen med möjligheten att överklaga. Det är trots allt samma lagstiftning som finns i botten, och den vill statsrådet tydligen inte ändra.
Herr talman! Jag vill som avslutning här i kammaren bara kommentera det Sten Andersson sade om betänkandet och vem som sagt vad. Under 1995 har jag inte skrivit under något betänkande. Jag har inte haft rätt att göra det, eftersom jag inte suttit i trafikutskottet i år utan varit statsråd. Jag diskuterade vad som hände i kammaren 1991-1992, när vi socialdemokrater från trafikutskottet drev den här frågan. Regeringspartierna påstod att de på ett helt annat sätt var pragmatiska, genom att säga att vi skulle vänta och se. Vi insåg att man inte kunde göra det. Kommunikationsdepartementet fungerar utmärkt, liksom kommunikationen mellan länsstyrelserna och Valter Nilssons utredning. De känner mycket väl till de fall som har varit uppe, och det är det som är orsaken till att de har utrett frågan väldigt snabbt, för att få en ändring till stånd vad gäller rättspraxis. Jag tycker att Sten Andersson slår in öppna dörrar när han hävdar att vi inte gör någonting. Det är precis det som vi gör. Översynen av lagstiftningen kommer att innebära att man rättar till de brister som har funnits i den lagstiftningen - som vi i och för sig var överens om över partigränserna för ungefär ett år sedan. Det är litet lustigt, om jag får uttrycka mig så, att det nu finns de som står här och säger att vi måste ändra lagstiftningen, när det pågår ett arbete med detta. Det är inte på det sättet att vi ad hoc-lagstiftar i vårt land.

Fru talman! Johan Lönnroth har frågat mig vad regeringen avser att göra för att klarlägga Näringslivsrådets status så att en sammanblandning med Statsrådsberedningen undviks. När jag i regeringsförklaringen i oktober anmälde att regeringen avsåg att inrätta ett näringslivsråd var min utgångspunkt att det behövdes ett närmare samarbete mellan politiken och näringslivet. Det är min uppfattning att ett sådant samarbete är bra och nyttigt för Sverige. När regeringen sedan inrättade Näringslivsrådet angavs det fullt klart i regeringsbeslutet att rådet skulle vara en särskild myndighet inom regeringskansliet. Det ingår således varken i Statsrådsberedningen eller något av departementen. Ledamöterna har sina uppdrag direkt i Näringslivsrådet, som har till uppgift att bistå regeringen med erfarenheter och råd, och de är inte engagerade i andra delar av regeringskansliet som har till uppgift att bereda regeringsärenden. Jag hoppas att mitt svar bidragit till det klarläggande Johan Lönnroth efterlyser. Jag kan inte finna att regeringen kan ange Näringslivsrådets ställning närmare än vad som redan gjorts.
Fru talman! Jag får tacka statsministern för svaret. Frågan gäller alltså den särskilda myndighet som finns inom regeringskansliet, men varken inom Statsrådsberedningen eller inom något av departementen. Jag måste erkänna att det tog en stund innan jag begrep denna distinktion. Jag har förstått, att döma av bl.a. en intervju med statsministern, att det var svårt att göra denna åtskillnad. Den händelse som jag refererade till i frågan var alltså en omregistrering av en skrivelse från ledamöter i Näringslivsrådet, som jag uppfattade som en mörkläggningsaktion. Man ville alltså inte att brevet skulle komma ut. Det verkade som om brevskrivarna själva inte heller ville att den mycket starka kritik mot regeringen som fanns i brevet skulle komma ut. Det tyder på att det fanns en grundläggande oklarhet. Jag skulle vilja fråga statsministern vem som var ansvarig för att man försökte mörklägga skrivelsen. Statsministern säger också att samarbetet är bra och nyttigt för Sverige. Vi har fått lyssna på en mycket stark kritik här i kammaren mot förre statsministern, när han i tidningar internationellt har uttalat sig nedsättande om Sveriges ekonomi och Sveriges regering. Det här brevet, som innehöll mycket stark kritik, ledde bl.a. till en förstasida i Financial Times. Det skadade uppenbarligen Sverige internationellt. Därför tycker jag att påståendet att detta skulle vara bra för Sverige är något tveksamt.
Fru talman! Jag vill bestämt dementera att det handlade om någon mörkläggningsaktion. Jag skickade brevet för registrering i Statsrådsberedningen. Det skulle inte ha funnits en chans att hemlighålla det. Det finns inte heller någon anledning att hemlighålla ett brev av det här slaget. Jag har nog den uppfattningen att tanken, åtminstone från en del av brevskrivarna, hela tiden var att det skulle komma ut. Man måste göra skillnad mellan om det är en svensk statsminister eller oppositionsledare som talar nedsättande om vårt land utomlands och om det är personer som deltar i en utredning som gör det. Jag ställer högre anspråk på en statsminister respektive en oppositionsledare. Jag noterar att Johan Lönnroth inte har någonting att invända mot min redovisning när det gäller det formella, utan anser att detta ärende är helt korrekt handlagt formellt sett.
Fru talman! Jag har självklart ingenting emot att regeringen inrättar en myndighet eller ett råd - det har regeringen all rätt att göra. Men det visar sig att den här konstruktionen gör det svårt, bl.a. för medierna, att särskilja begreppen. Om journalisten inte hade fått tag i brevet, kanske det aldrig hade blivit offentliggjort. Jag tycker ändå att man kan göra en jämförelse med Carl Bildt. En av de ledande företrädarna i rådet är en mycket framstående folkpartist. Jag har också hört sägas att det var hon som var initiativtagaren till brevet. Det framstår, åtminstone för en lekman på det här området, som litet absurt att en myndighet inom regeringskansliet där det ingår en ledande företrädare för ett oppositionsparti riktar stark kritik mot regeringen, som sedan får genomslag i internationell press. Det är något märkligt.
Fru talman! Det är inte alls något unikt att det finns ett näringslivsråd eller liknande organ inom regeringskansliet. Det finns andra exempel på det, t.ex. den IT-kommission som regeringen Bildt tillsatte. Dessutom tror jag inte att det för ett ögonblick fanns någon tanke - i alla fall inte hos alla ledamöter - på att detta brev inte skulle komma till offentlig kännedom. Man hade ju i så fall direkt i kommissionen kunnat framföra precis de synpunkterna. Det faktum att man sätter en sak på ett papper som inte kan hemligstämplas innebär att man får räkna med att det kommer ut. Jag tror att Johan Lönnroth far vilse där.
Fru talman! Jag tror ändå att detta för allmänheten framstår som en ganska märklig konstruktion. Man kan göra tankeexperimentet att regeringen hade tillsatt ett antal ledande företrädare för fackföreningsrörelsen och kallat det för ett råd, som skrev brev till regeringen och riktade mycket stark kritik mot regeringens politik. Jag undrar vad det skulle ge för eko, t.ex. i alla de borgerliga tidningar som skäller på regeringens beroende av LO. Tidigare statsministrar brukade - kanske också Ingvar Carlsson gör det - bjuda in näringslivsföreträdare till Harpsund. Det kanske är en naturlig form för möten med sådana här företrädare. Men jag kan fortfarande inte förstå att man har inrättat denna myndighet.

Fru talman! Urban Ahlin har frågat mig om jag avser att ta initiativ inom EU, i FN eller i de bilaterala kontakterna med Indonesien med anledning av den upptrappade terrorn mot civila i Östtimor. Sverige och EU har uppmärksammat och nyligen reagerat på det ökade våldet i Östtimor, särskilt i FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna. Med Dilimassakern den 12 november 1991 i minne är det oroande att ånyo ta del av rapporter om att lokal indonesisk militär ligger bakom dödsskjutningar av civila.

De aktuella händelserna är allvarliga i sig, men även i så måtto att de ingår i en utveckling mot allmän våldsupptrappning och försämring av läget i Östtimor under de senaste månaderna. Den svenska regeringen känner stor oro inför denna utveckling. Europeiska unionen har en omfattande dialog med Indonesien, inte minst vad gäller Östra Timor. Genom den samfällda rösten från en betydande dialogpartner ökar möjligheterna att påverka den indonesiska regeringen. Det är mot den bakgrunden Sverige aktivt deltar i utformandet av EU:s agerande i Östra Timorfrågan, och vi ställer oss bakom detta. I EU anförandet nyligen inför FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna riktades stark uppmärksamhet på det ökade våldet i Östtimor. Den indonesiska regeringen uppmanades att vidta adekvata åtgärder. FN har under flera år varit verksamt i Östtimor, inte minst genom Unicefs närvaro. Ökad belysning av läget för mänskliga rättigheter i Östtimor har dock särskilt stor betydelse för att stödja den växande opinionen mot våldet i Östtimor och därmed föra Östtimorfrågan framåt. FN kan därvid spela en viktig roll. I ett ordförandeuttalande den 1 mars uttryckte FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna djup oro över fortsatta brott mot dessa, liksom över den senaste tidens våld i Östtimor. Indonesien uppmanades också att efterleva de rekommendationer som lämnats av rapportören om summariska rättegångar, Bacre Ndiaye. Jag vill samtidigt peka på att Indonesien utsagt sig avse fortsätta att samarbeta med kommissionens rapportörer och arbetsgrupper. Kommissionen välkomnar också att den indonesiska regeringen inbjuder den nye högkommissarien för mänskliga rättigheter att besöka Östtimor under 1995 och rapportera till nästa möte med kommissionen. Det är också värt att uppmärksamma att den indonesiska människorättskommissionen faktiskt nyligen har lagt fram undersökningsresultat där, enligt vad jag erfarit, övergreppen från arméns sida dras fram i ljuset. Det är av stor vikt att de uttalanden som vi tagit del av från den indonesiska regeringens sida med anledning av undersökningarna fullföljs genom åtgärder för att ställa de skyldiga till ansvar, förhindra upprepningar och därmed bromsa våldsutvecklingen i
Fru talman! Jag vill tacka utrikesministern för ett mycket bra svar på min fråga om Indonesien. Jag vill också säga att jag är mycket nöjd med svaret om Jag skrev frågan för flera veckor sedan, men utrikesministern har inte haft tid att svara på den tidigare. Vi nåddes då av rapporter om att den indonesiska militären hade betalt en del fattiga soldater en slant för att maskera sig och göra nattliga räder mot civilbefolkningen i Östtimor. Jag tyckte att detta var oerhört lumpet, och därför ville jag ställa frågan för att föra upp detta i ljuset. Det är oerhört glädjande att rapporter nu säger att de nattliga räderna inte har skett i samma omfattning som efter nyår. Låt oss hoppas att det beror på att det internationella samfundet har reagerat på många olika håll. Det är positivt att Sverige har medverkat till detta inom FN:s och EU:s ram. Jag vill påpeka för utrikesministern att det inte är en vild gissning att anta att Suharto nu lever sina sista år i Indonesien. Det vore då ett misstag om vi från svensk sida började släppa greppet. Vi skall hålla fast vid den inställning som vi har när det gäller Östtimor och Indonesien, och inte ge efter på de krav på mänskliga rättigheter som vi har. Dessutom väckte Socialdemokraterna förra året en motion, U227, om Sveriges förhållande till Indonesien och Östtimor, där man visade en samlad bild av hur vårt förhållande skulle vara. Motionen har rönt stor uppskattning. Centerpartiet omtalade den i sin motion, och Miljöpartiet tyckte t.o.m. att den var så bra att man beslöt att skriva av hela motionen. Jag hoppas att utrikesministern tänker agera enligt den motionen även i regeringsställning.
Fru talman! Det är klart att det socialdemokratiska partiet inte ändrar ståndpunkt beroende på om vi är i opposition eller i regeringsställning. Jag tror att den motion som utarbetades när vi var i opposition för ett år sedan är ett gott underlag. Vi håller nu inom Utrikesdepartementet på att arbeta med en mer samlad

Fru talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att Socialstyrelsen skall få det skärpta tillsynsansvar som berörts i departementsskrivelse 1993:38. Ingrid Näslund har frågat mig vad jag tänker göra för att försäkra mig om att Socialstyrelsen fungerar som tillsynsmyndighet på ett sådant sätt att patienter inte genom försumlighet eller bristande kvalitetssäkring utsätts för fara. Stig Sandström har frågat mig vad regeringen avser att göra för att liknande händelser, som i hanteringen av laboratorieprover vid Medanalys, inte skall inträffa till följd av privatiseringar. Bakgrunden till alla tre frågorna är uppgifterna om slarv och felaktigheter vid hanteringen av laboratorieprover hos företaget Medanalys och Socialstyrelsens ingripande med anledning av detta. Jag besvarar därför frågorna i ett sammanhang. Det betänkande, Enskild vård och omsorg - offentlig tillsyn, som Gullan Lindblad syftar på och som togs fram under den förra mandatperioden behandlar endast tillsyn av privat vård. Den aktuella händelsen visar bl.a. att det också kan vara fråga om brister inom den offentliga hälso och sjukvården och samverkan med den privata - i detta fall när det gäller upphandlingen. Regeringen har därför ambitionen att skapa enhetliga tillsynsregler för både privat och offentligt bedriven sjukvård - något som är nödvändigt för att få till stånd en effektiv tillsyn. Det tidigare utredningsmaterialet behöver kompletteras med en fördjupad beskrivning och analys av bl.a. dagens problem inom vården, behovet av tillsyn och olika åtgärdsmöjligheter. Även tillsynsarbetets innehåll, form och inriktning bör närmare övervägas, liksom Socialstyrelsens roll i detta sammanhang, innan ett förslag lämnas för riksdagens prövning. Jag har därför nyligen tillsatt en arbetsgrupp inom departementet som skall ta fram underlag och lämna förslag till en samlad reglering - för såväl offentligt som privat bedriven vård - av tillsynen över hälsooch sjukvården. Arbetsgruppen skall redovisa sitt arbete senast den 31 maj i år. Min avsikt är att ett förslag därefter snarast skall lämnas till riksdagen om hur den framtida tillsynen över hälso och sjukvården skall vara utformad och reglerad. Avsikten är att skapa ett regelsystem som förstärker tillsynen över hälso och sjukvården och säkerställer en god kvalitet och en hög patientsäkerhet inom all hälso och sjukvårdsverksamhet oavsett driftsform.
Fru talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret, som jag tycker är positivt. Bakgrunden är mycket riktigt den skandal som har inträffat genom Medanalysaffären. Det har varit många turer i ärendet, som jag inte skall gå in på här. Men som lagstiftare upprörs man i sitt innersta över att någonting sådant här skall kunna hända inom svensk sjukvård - det må vara privat eller offentlig vård. Alla patienter skall kunna känna trygghet i vården. Svaret visar också att vi är helt överens om det. Vi stiftar många lagar i Sveriges riksdag, men när det gäller kvalitetssäkring och tillsyn över olika verksamheter inom enskild vård tycks det föreligga en lucka i lagen. Nuvarande lagstiftning, som gäller de enskilda yrkesutövarna, antogs i juni 1994. Man sade i samband med beslutet att man skulle komma med ett nytt förslag, som också innefattar själva verksamheten som sådan, i slutet av 1994. Tyvärr har vi fått vänta ganska länge på detta. Nu säger socialministern att hon har tillsatt en arbetsgrupp. Jag skrev min fråga den 6 mars, och jag såg i ett pressmeddelande den 9 mars att arbetsgruppen hade tillsatts. Jag tycker kanske att vi redan har haft en utredning, men jag accepterar att socialministern har utvidgat det till att omfatta såväl offentligt som privat bedriven vård. Jag vill då fråga: Kan vi förvänta oss att det kommer en proposition redan i sommar, så att lagen åtminstone kan stiftas här i riksdagen i höst när vi börjar arbeta? Det är ju oerhört viktigt att se till att vi inte har denna lucka i lagen.
Fru talman! Jag tackar för svaret från socialministern. Det som har inträffat är, precis som Gullan Lindblad sade, en stor skandal inom svensk sjukvård. Det är vi tydligen överens om från höger till vänster. Konsekvenserna av detta är också mycket svåröverskådliga. Detta är så omfattande att det kan ta månader innan Socialstyrelsen får någon överblick över de konsekvenser som den här hanteringen av blodprover kan ha fått för många patienter. Det finns en risk för att sjukvården här har fått sin egen Teckomatorphistoria. Det inträffade medför också en stor osäkerhet om hur det fungerar på andra privata medicinska laboratorier runt om i landet. Vänsterpartiet anser att regeringen nu måste sätta in resurser för att snabbt kartlägga inte bara Medanalys utan alla medicinska laboratorier, deras organisation och kvaliteten på deras arbete. Detta handlar ju om förtroendet för den svenska sjukvården. Vi har inte råd med ett minskat förtroende inom sjukvården. Det kan möjligen gå för banker, men inte för sjukvården. Vi anser också att det är regeringen som måste ingripa för att öka kontrollen. Landstingen saknar kompetens, och Socialstyrelsen har inte heller resurser till en snabb och total översyn av laboratoriernas verksamhet. Men utöver den akuta kontrollfrågan är det några andra frågeställningar som vi tycker är viktiga. Vi anser att det är nödvändigt med lagstiftning, men även ansvarsförhållanden måste redas ut här. Vem är det egentligen som är skyldig om det blir rättegångar? Är det husläkarna, laboratoriet eller upphandlarna? Sedan vill vi också ha en översyn av de privata köpa-sälj-systemen. Vi tror att även själva systemen i sig driver fram sådana här händelser.
Fru talman! Fru socialminister! Den här historien har naturligtvis upprört oss alla. Det ligger ju nära till hands för mig som göteborgare att ställa den här frågan. Det har också mina två kolleger gjort. Frågorna går ut på ungefär samma sak. Efter det att jag hade framställt min fråga fick jag också syn på att den här arbetsgruppen hade kommit till. Jag kan bara uttrycka min tillfredsställelse över det och även över det man vill komma fram till, nämligen att samma ansvar och samma tillsyn skall gälla både för privat och offentlig vård. Jag tror att det är en inställning som alla partier här i landet delar. Vi vill ha det på det sättet. Jag har också undrat litet grand över en annan sak. Jag vet ju att vi inte skall gå in i detaljer när det gäller det aktuella fallet, men det har framkommit att den socialstyrelsefilial, eller vad man skall kalla det, som finns i Göteborg har haft ögonen på det här företaget i ett år. Man kan inte låta bli att undra över detta. Jag frågar mig - och det är väl delvis en fråga som beror på okunnighet - om Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet skulle haft möjlighet att pröva det här fallet i Ansvarsnämnden även om det gäller ett privat laboratorium. I spetsen för det här laboratoriet har det stått läkare. Jag undrar om man inte skulle ha kunnat utöva den här tillsynen genom Ansvarsnämnden. Då får man ju en medicinsk och sakkunnig bedömning. Det har tydligen kommit in alldeles för sent i det fallet. Jag menar att det skulle betyda mycket för framtiden om man kan gå in snabbare.
Fru talman! Det som är gemensamt för alla tre frågeställarna och mig framgår ju av resonemangen. Det är viktigt att få en verksamhetstillsyn över privat och offentligt bedriven sjukvård. Däri inbegriper vi ju också, vilket jag sade i mitt första svar, det som rör upphandling, laboratorieverksamhet och säkerheten kring verksamheten. I dag har vi - och det är ett svar till den sista frågeställaren, Ingrid Näslund - en tillsyn som är kopplad till individens, den legitimerade yrkesutövarens, verksamhet. Man säger i Göteborg att man har haft ögonen på verksamheten, men man måste kunna gå in i en yrkesutövares verksamhet. För det krävs det en särskild individuell anmälan. Vi utgår ifrån att vi, genom det vi skall göra nu, skall få en sådan ordning att man skall kunna gå in och utöva regelrätt tillsyn över verksamheten. Jag går inte nu in på åliggandelag och andra stadgar som går in och reglerar när det gäller verksamheten i privat vård, men som inte går in på den offentliga sidan. Stig Sandström säger att det råder en stor osäkerhet om de övriga laboratorierna. Jag tror förhoppningsvis att detta är ett alldeles unikt fall. Det finns kvalitetsgranskning, det finns möjlighet till ackreditering, och det finns en viss rörelse åt det hållet. När vi har gått igenom arbetsgruppens förslag, som kommer i slutet av maj, och tittar på de aktiviteter som redan finns tror jag att vi skall kunna få en bra samlad bild. Gullan Lindblad frågade om det kan komma en proposition under försommaren. Det är min ambition att det skall ske. Men det är klart att det hänger nära samman med hur konkret arbetsgruppen kan vara när det gäller tillsynsform och inriktning i verksamhetstillsynen.
Fru talman! Jag tackar särskilt för det senaste svaret. Detta är ju en brådskande fråga. Det är ju tyvärr så att den här propositionen har blivit uppskjuten några gånger. Det är inte varje dag som jag har anledning att läsa upp vad socialministern har sagt i ett pressmeddelande, men jag skall faktiskt göra det. Jag tycker att det är bra när Ingela Thalén säger så här: "Det är min bestämda uppfattning att de misstänkta felaktigheterna i verksamheten vid laboratorieföretaget Medanalys inte är något som är typiskt för all privat laboratorieverksamhet. Det finns ingen anledning att anta att den positiva syn som jag vet att de flesta människor har på den svenska hälso och sjukvården har förändrats efter den senaste tidens händelser." Jag tycker att detta är utmärkt. Det är viktigt att vi konstaterar att merparten av all vårdverksamhet är bra i Sverige, oavsett om den bedrivs i enskild eller offentlig regi.
Fru talman! Jag delar också förhoppningen att detta skall vara en engångsföreteelse, men jag är inte lika säker på att det är så. Det är väl tyvärr så att dessa köpa-sälj-system medför risker och lockelser. Man talar kanske inte så gärna om sina svagheter i ett konkurrensförhållande. Vi har ju en utmärkt lag som heter lex Maria. Den anger att de sjukvårdsansvariga skall tala om så fort de upptäcker brister. Vi vet också att vissa lasarett, sjukhus och vårdinrättningar inte gärna talar om detta eftersom det är ett köpa-sälj-förhållande. Vem vill framstå i en dålig dager inför allmänheten? Det finns en risk inbyggd här. Jag tror inte heller att det är en slump att vissa landsting helt har avstått från den här verksamheten, medan de moderatstyrda landstingen har haft en grogrund för Medanalys. Det är i dessa områden som de har fått fotfäste. Jag tror att det finns ett samband där.
Fru talman! Jag vill också tacka för de ytterligare svar som vi har fått. Socialministern säger att den möjlighet man har haft har varit att granska enskilda läkare som personer. Men jag tror ändå att man måste fråga sig vilket ansvar de läkare som har stått i spetsen för den här verksamheten har tagit. Jag tror att det är viktigt att man får svar på sådana frågor för att patienter skall känna sig trygga i fortsättningen. Har det inte förekommit sådana anmärkningar mot dem att man skulle ha kunnat anmäla dem till ansvarsnämnden? Jag tror att det här är frågor som vi måste ha ett svar på. Det är mycket viktigt för fortsättningen av sådan här verksamhet. Dessa läkare kan tidigare ha varit i offentlig tjänst. Det är ändå det personliga ansvaret som är det yttersta för alla, oavsett om de tjänstgör i offentlig eller privat sektor. Det är det vi måste förlita oss till om vi skall ha en bra verksamhet.
Fru talman! Stig Sandström nämnde lex Maria och Ingrid Näslund nämnde ansvar för enskilda. Det är inte bara läkare, utan legitimerad personal över huvud taget som har ett ansvar. När det gäller diskussionen om Medanalys har det i pressen förekommit uppgifter om att enskilda läkare sagt sig vara väl informerade. Jag utgår från att Socialstyrelsen i de enskilda fallen går in och granskar dessa uttalanden utifrån lex Maria-synpunkt. Jag har den inställningen att man professionellt, ute bland yrkesutövarna, tar lex Maria på mycket stort allvar. Jag har ingen information om att s.k. köp-ochsälj tar över den delen. Sedan kan man ha en annan synpunkt på budgeteringsprocesser och annat, men det kanske inte riktigt hör dit. Till Gullan Lindblad får jag säga att skälet till senareläggningen hänger samman med att departementsskrivelsen enbart har rört den privata delen. Nu får vi ett bredare underlag och klarar därmed också frågor som har att göra med upphandling m.m.
Fru talman! Jag tycker att det enbart är positivt att vi behandlar all vårdverksamhet lika. Så mycket kan jag väl säga att det som har skett faktiskt har skadat den enskilda vårdverksamheten. Det är mycket dystert. Därför är jag mycket tacksam över att socialministern har uttalat att all vård skall behandlas lika. Jag vill också säga att det inte är vår sak i den här kammaren att ta upp skuldfrågan. Den får andra utreda. Jag kan bara notera att inom samma landsting har olika sjukvårdsdistrikt fäst olika tilltro till företaget Medanalys. Jag tycker att det måste sägas att det inte handlar om att vara moderat eller inte. Människor kan göra misstag. Det kan man göra oavsett partifärg.
Fru talman! Jag sade att det var en svår fråga, och vi har väl inte svaret på allt än. Vi vet att det kom larmtecken redan i höstas, men att vissa har försökt att hålla de inblandade om ryggen och inte har släppt fram all kritik. Det dröjde flera månader innan Socialstyrelsen slog till. Visst finns det politiska undertoner här också. Det kan vi inte bortse från. Men jag hoppas att regeringen går till botten med frågan och att vi får ett klarläggande. Det är viktigt att få klara besked om vad det handlar om, så att vi slipper sådana här händelser i fortsättningen.

Fru talman! Jag vill också uttrycka min tillfredsställelse över att det blir en gemensam och likartad behandling av både offentlig och privat sjukvård samt av laboratorieverksamhet. Jag hoppas och vill ytterligare understryka vikten av att vi verkligen får svar på frågan om Socialstyrelsen har utnyttjat alla sina möjligheter som tillsynsmyndighet via ansvarsnämnden och om man verkligen har handlagt ärendet enligt gällande författningsbestämmelser.
Fru talman! Jag skall avsluta med att säga att när man har fått de svar som är möjliga att få efter en sådan djup och ordentlig utredning som den som nu pågår är det alldeles självklart att yrkesutövare skall ställas till ansvar via olika kanaler i de fall där utredningen visar att det finns skäl till detta. Det kan finnas många dimensioner i händelsen med Medanalys. En del frågor berör hälso och sjukvård, men det kan förmodligen också förekomma frågor som rör andra områden. Finns det skäl att anmäla till ansvarsnämnden utgår jag från att Socialstyrelsen gör det. Men man måste ha fram allt underlag. Jag vill också säga till Stig Sandström att det är Socialstyrelsens ansvar att gå vidare med analysen och processen. Regeringen återkommer till riksdagen med förslag om hur man skall se över verksamhetstillsynen. Då får riksdagen möjlighet att diskutera detta.